Fru talman! Bodil Francke Ohlsson har frågat utrikesministern vilka riktlinjer regeringen har för det svenska arbetet med kärnsäkerheten i Östeuropa. Frågan har överlämnats till mig. De svenska bidragen till kärnsäkerhets och strålskyddsinsatser i Central och Östeuropa har främst koncentrerats till åtgärder för att snarast möjligt åstadkomma en så hög säkerhet som möjligt i befintliga kärnkraftverk som inte kan stängas omedelbart av energiskäl. Stödet ges huvudsakligen i form av teknisk rådgivning, expertstöd och andra former av kunskapsöverföring, stöd till säkerhetsmyndigheter samt till upphandling och installation av säkerhetsutrustning i kärnkraftverken. Stödinsatser ges även till strålskyddsåtgärder, hantering och omhändertagande av kärnavfall, förbättrad beredskap mot radiologiska olyckor och förbättrad kontroll av kärnämnen. Förutsättningarna för Sveriges liksom övriga västländers finansiella satsningar och stödprogram på reaktorsäkerhetsområdet är att de kärnkraftverk som inte håller eller bedöms kunna uppnå internationellt accepterad säkerhetsnivå skall stängas så snart som möjligt och ersättas av andra produktionsformer. Ett led i detta arbete är också att stödja satsningar på energieffektiviseringar och miljöanpassning av energisystem. Det finns i dag inom ramen för multilaterala organ planerade projekt där man uppnår en avsevärd höjning av säkerhetsnivån inom kärnkraftsproduktionen i ett land genom att göra vissa nyinvesteringar. Som ett exempel kan nämnas den aktionsplan som gruppen G 7 fastlagt för att åstadkomma en stängning av Tjernobylverket i Ukraina.

Denna beredning av projektet pågår fortfarande. Det är först när beredningsarbetet slutförts som vi från svensk sida kommer att kunna ta ställning i själva låneärendet.
Fru talman! Jag är helt på det klara med att dessa säkerhetsåtgärder är viktiga. De ligger direkt i vårt intresse eftersom vi är i riskzonen. Vi tillhör de närmast drabbade om någonting skulle hända. Jag tackar för svaret. Jag ville helt enkelt veta hur man ställde sig. Jag trodde att vårt beslut att avveckla kärnkraft delvis skulle påverka oss när vi är med om dessa kärnsäkerhetsåtgärder. Jag trodde t.ex. att våra insatser varken direkt eller indirekt skulle få bidra till en ökad kärnkraftsproduktion i dessa länder eller ge upphov till nya kärnkraftverk. Jag ser av svaret att det gäller två tre kärnkraftverk i stället för Tjernobyl och två moderna reaktorer i Slovakien. Man gör alltså fem nya satsningar. Jag trodde inte att Sverige skulle gå med på att förmera kärnkraften eller gå in på att modernisera. Det är inte fråga om att modernisera - man bygger ju helt nya reaktorer där. Jag skall inte ta den debatten här. Jag ville bara ha klara linjer för hur Sverige ser på frågan. Jag tackar så mycket.

Fru talman! Inger Koch har frågat om den socialdemokratiska regeringen kommer att inleda ett nära samarbete med den kubanska regeringen. Regeringen beslutade den 9 februari i år att återuppta det biståndssamarbete som den förra regeringen avbröt. Orsaken till detta är att vi anser att ett sådant samarbete främjar en demokratisering på Kuba. Det är inte fråga om att återgå till det omfattande bistånd som vi hade på 70-talet. Då var Kuba ett s.k. programland i biståndshänseende, med ett brett samarbete inom många sektorer av samhällslivet. Nu gäller det att återuppta samarbetet med Kuba för ett program som gäller kursverksamhet, stipendiatutbyte och forskningssamarbete. Vi vill inte diskriminera Kuba på ett orimligt sätt i förhållande till andra länder i tredje världen. I stället vill vi ha kontakter och utnyttja dessa på ett konstruktivt sätt. Regeringen anser att BITS-finansierade kurs och stipendieverksamheter i Sverige kan vara ett positivt inslag i en strävan att främja större öppenhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter på Kuba. För att åskådliggöra detta kan jag berätta att BITS nu bjuder in kubanska deltagare till exempelvis kurser i mänskliga rättigheter, fredsfrågor samt journalistik och demokrati. I dagarna befinner sig också en delegation från SAREC här i Sverige på Kuba för att göra en total utvärdering av allt tidigare forskningssamarbete mellan svenska och kubanska forskningsinstitutioner. Man kommer då att gå igenom de 21 projekt som Sverige tidigare har gett stöd till - många av dem inom medicinsk forskning, t.ex. rörande cancer och vaccinframställning. SAREC kommer att redovisa sin utvärdering före sommaren. På basis av den kommer regeringen att ta ställning till det fortsatta stödets inriktning och omfattning.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Kuba är en av de få kvarvarande diktaturerna i världen med en statschef som vid upprepade tillfällen förklarat att han inte har några planer på att överge den förda politiken, som innebär ett hårt politiskt förtryck av landets medborgare. Det bekräftas också i en rapport från FN:s särskilde rapportör för Kuba. Han finner situationen när det gäller brott mot mänskliga rättigheter oacceptabel. Regimen utövar en omåttlig kontroll av ideologiska skäl över människors dagliga liv i skolor, på arbetsplatser och i hemmen. Rätten att uttrycka sig fritt, organisera fackföreningar och ifrågasätta Fidel Castros regim existerar inte. Rapporten är full av exempel på hur människor arresteras och döms till långa fängelsestraff när de försökt utöva dessa mänskliga rättigheter. Åsiktskontrollen, angiveri, avskedande och förtryck har skapat en stor frustration i samhället. I svaret säger biståndsministern att det tänkta samarbetet skulle främja en demokratisering på Kuba. Anser biståndsministern verkligen att ett samarbete med enpartiregimen är att stödja en demokratisk process som för närvarande inte ens existerar? Det tror jag inte att det förtryckta kubanska folket tycker.
Fru talman! Jag tror att det kubanska folket anser att det är riktigt att omvärlden håller kontakt med deras land, med deras forskningsinstitutioner, kulturarbetare och andra. Det finns inget värre öde i dagens läge än att ett slags Berlinmur sänks mitt i Karibiska havet och isolerar det kubanska folket från kontakter med omvärlden. Jag kan också meddela fru Koch att en av de största biståndsgivarna till Kuba just nu är den europeiska unionen. Med de mycket försiktiga åtgärder som vi har vidtagit i det här skedet skulle man kunna säga att det rör sig om en moderat EU-anpassning om man så vill. Det finns dessutom ett mycket starkt affärsintresse för Kuba just nu. I nästa vecka reser en svensk delegation till Kuba. Det är representanter för 10-12 företag. De följer i spåren från affärsdelegationer från alla med borgerliga regeringar som också stöder den här verksamheten. Jag menar inte att vi skall följa efter detta. Det är ju fria företag. Men jag tycker inte att det är riktigt att bryta en isolering som främst isolerar det kubanska folket och gagnar regimen. Vi kommer på det här sättet att modest bryta isoleringen när det gäller vetenskapligt samarbete och kultursamarbete.
Fru talman! Jag antar att biståndsministern har läst den resolution som FN:s MR-kommission antog nyligen. Där uttrycker man stor oro över de fortsatta kränkningarna av de fundamentala mänskliga fri och rättigheterna och uppmanar regimen att samarbeta med FN och med den särskilda rapportören. Han har ju hittills inte ens tillåtits att besöka landet. Jag anser att det bästa sättet att för närvarande stödja det kubanska folket är att stödja de oppositionella demokratiskt sinnade krafterna i Kuba i stället för att etablera ett samarbete med regimen eller med statliga kubanska myndigheter.
Fru talman! Vi delar den syn som kommer fram i rapporten från FN:s rapportör om de mänskliga rättigheterna. Vi anser att det är fråga om ett både-och. Man bör vara kritiskt i fråga om den politiska utvecklingen när det gäller de mänskliga rättigheterna och demokratin på Kuba och samtidigt ha kontakter med demokratiska krafter och stödja samarbete på vetenskaps-, kultur och forskningsområdet.
Fru talman! Jag håller med biståndsministern om detta med kontakterna. De är oerhört viktiga. Men just nu, med en regim som inte ens tillåter FN:s utsända att besöka landet, tycker jag att kontakterna med myndigheterna bör vara minimala.

Fru talman! Tone Tingsgård har frågat mig vilket stöd regeringen förutser till den demokratiska utvecklingen i Armenien. Jag delar frågeställarens uppfattning att den demokratiska situationen i Armenien inte är tillfredsställande. Som exempel kan nämnas att president Ter samband med detta greps flera partiföreträdare och ett antal tidningar stängdes. I början av januari suspenderades genom domstolsbeslut partiets verksamhet för sex månader. Det är en viktig uppgift för världssamfundet och Sverige att verka för att utveckla demokrati och demokratiska principer i länderna i det forna Sovjetunionen. Inför de parlamentsval som skall hållas i Armenien den 5 juli har EU, med mycket aktivt stöd av Sverige, i kontakter med den armeniska regeringen betonat vikten av att de demokratiska principerna följs. Internationella organ som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa står till förfogande och bör utnyttjas för råd och stöd. De medel som står till förfogande för samarbetet med länderna i Central och Östeuropa är begränsade, varför en geografisk prioritering är nödvändig för oss. Sverige är en naturlig samarbetspartner för länderna i området kring Östersjön. Ett instrument som gagnar demokratisk utveckling är uppbyggnad av ett lands institutioner. Som medlemmar i Europeiska unionen sedan årsskiftet har vi nu också möjlighet att medverka i unionens samarbetsprogram med Armenien. EU:s s.k. TACIS program är utformat för att bygga upp institutioner och för att överföra kunskap. Sålunda har unionen genom sitt program lagt upp ett stödprogram för Armenien som omfattar sektorer såsom energi, företagsutveckling och uppbyggnad av sociala säkerhetsnät. Hittills har TACIS-programmet bidragit med närmare 10 miljoner ecu, dvs. 95 miljoner kronor, till projekt i Armenien. Europarådet har bidragit med seminarier riktade till Armenien i frågor rörande medborgarskapslagstiftning. Sverige lämnar ett betydande katastrofbistånd. Det stödet kanaliseras via de FN-organ som verkar i Armenien. Dessutom stöds Armenien bilateralt genom ett nyligen påbörjat projekt där Statens Räddningsverk skall bidra med att bygga upp Armeniens nationella räddningstjänst. I projektet planeras utbildning av armenier, och Sverige kommer att lämna utrustning. Sverige har således genom insatser inom Europeiska unionen, bilaterala program och genom katastrofbistånd ett engagemang för Armeniens demokratiska och ekonomiska utveckling.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret. Det är ju en ganska utförlig redovisning av Sveriges engagemang när det gäller Armenien. Samtidigt måste jag konstatera att som man frågar får man svar. Jag har ju kanske formulerat min fråga litet vitt. Jag försökte att hänga upp den på propositionen om Östeuropasamarbetet. Jag kan i och för sig förstå resonemanget om att Sverige är en naturlig samarbetspartner för länderna i Östersjöområdet. Vad jag egentligen tänkte på, men inte skrev, var passusen som handlar om ett stöd till parlamentariker och de politiska partierna. Jag menar att detta är mycket väsentligt just nu inför det förestående parlamentsvalet. Skall jag tolka svaret så att man skall tänka sig den geografiska begränsningen även för det? Går det en gräns där även när det gäller det stödet om t.ex. det socialdemokratiska partiet skulle vilja skicka en grupp?
Fru talman! Som framgick av mitt svar finns det, trots våra begränsade resurser och vår koncentration på vårt närområde och Ryssland, ganska omfattande kontakter, men då framför allt genom EU:s program. Det ger oss en extra dimension att ha tillgång till dessa resurser. Men när det gäller mindre program av den omfattning som antyds här med parlamentarikerutbyte inför ett förestående val ser jag inga svårigheter att vidga ramarna för samarbetsområdena. Den här typen av utbyte förekommer ju på många håll.
Fru talman! Jag är mycket nöjd med svaret. Jag ställde frågan för att få ett svar och inte för att föra en debatt. Jag är glad över att det här engagemanget finns. Jag vet att jag har många armeniska vänner som också blir glada över att få den här redovisningen och det här svaret.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att inte den ökande fattigdomen i Nicaragua skall hota den demokratiska processen. Situationen i Nicaragua ger anledning till oro. Den långvariga ekonomiska krisen är en mycket viktig förklaring därtill. En annan faktor, nära sammanhängande, är historien om hårda, ibland våldsamma motsättningar i landet. De många årens tillbakagång har medfört att landet är det efter Haiti fattigaste landet i världsdelen. Nedgången måste brytas för att de fattiga skall få det bättre och för att säkra den demokratiska utvecklingen. Tecken på förbättringar finns. Förra året uppnådde Nicaragua för första gången på mer än tio år tillväxt i ekonomin. Varaktig tillväxt kräver fortsatta strukturella reformer. Sverige har, som bekant, under många år aktivt stött demokratin och fattigdomens bekämpning. Detta långsiktiga stöd kommer att fortsätta. En ny s.k. landstrategi inriktad på demokratisk utveckling, ekonomisk reaktivering och social utjämning förbereds. Nicaragua är också ett av de allra mest skuldtyngda länderna i världen. Ansträngningar pågår, med aktivt svenskt stöd, för att försöka samla givare, inte minst EU, och kreditinstitut till en samordnad aktion i syfte att en gång för alla reducera de skulder Nicaragua har till affärsbankerna. Även mer direkta insatser till stöd för den demokratiska processen krävs. Sverige ger bl.a. bistånd till att stärka högsta domstolen och högsta valrådet. På inbjudan av Nicaraguas regering ingår Sverige, tillsammans med andra länder med förtroende på alla sidor i Nicaragua, i en vängrupp med syfte att stödja övergången mot fred, demokrati och utveckling. I landet bidrar vängruppen för närvarande med att söka lösa upp de låsningar som blockerar samarbetet mellan presidenten, regeringen och parlamentet.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag vet att biståndsministern har varit engagerad i den demokratiska processen i Nicaragua, och jag förstår att han delar oron för situationen. Jag återger några rader ur ett tal som biståndsministern höll för knappt två månader sedan: Man kan fråga sig hur mycket fattigdom som demokratin tål, hur mycket underutveckling som den globala säkerheten tål. Jag är djupt oroad över allvaret i situationen. När FN i sina rapporter konstaterar att det största hotet mot det demokratiska systemet inte är politiska konflikter utan den försämring av levnadsstandarden som får folk att tappa förtroendet för demokratin och dess institutioner, tycker jag att det är den early warning som vi pratar så mycket om. Vi borde reagera när man uppnått något så fint i ett land som en demokratisk utveckling och en situation där den politiska friheten aldrig har varit större, där situationen för mänskliga rättigheter aldrig har varit större, men där de ekonomiska problemen samtidigt är så allvarliga. 24 % av barnen går inte längre i skolan. Barnadödligheten ökar. Sjukhusen har inte lakan i sängarna. Freden och den ro som ändå är förhållandevis ganska stor i landet beror på en lång tradition av att människor klarar av att organisera sig. Man har social disciplin och solidaritet. Men när detta hotas därför att fattigdomen är så desperat kan jag inte låta bli att säga att det är olyckligt att vi från svensk sida drar ned på biståndet och att vi skall kanalisera en viss del av det via EU. Det oroar mig att jag inte ser att EU ökar sitt bistånd med samma proportioner som vårt bidrag till EU. I stället kanske det här bara försvinner liksom i ett svart hål.
Fru talman! Jag fick inte riktigt klart för mig vad det svarta hålet är. Jag besökte själv Nicaragua i februari och undertecknade fem avtal på de områden som jag nämnt i svaret. Det visar på ett fortsatt mycket starkt engagemang från vår sida när det gäller samarbetet mellan Vidare verkar vi mycket aktivt för att lösa situationen med de oerhörda skulder som tynger ner landet. Det förmodligen största problemet nu är att Nicaragua har en mycket stor utlandsskuld som det måste betala av på. Där hoppas vi att vi inom kort skall kunna få till stånd en lösning. Sverige kommer under denna månad att förbereda ett betalningsbalansstöd till Nicaragua i nämnda riktning. När det gäller EU och Nicaragua tror jag inte att det är fråga om ett svart hål - om det nu var det som Lena Klevenås menade. Tvärtom finns det en mycket aktiv spansk kommissionär som är ansvarig för Latinamerika, Manuel Marín. Han känner starkt för Nicaraguas ytterst svåra situation. Jag tvivlar inte på att vi tillsammans skall kunna göra de insatser som även
Fru talman! Jag känner till EU:s engagemang beträffande Nicaragua och är glad över initiativen här när det gäller att stödja rättssystemet, att försöka hjälpa till med skuldlättnader osv. Men en mening i svaret oroar mig: "Varaktig tillväxt kräver fortsatta strukturella reformer." Jag hörde ett dock som inte finns med i texten. Det lät, tycker jag, nästan som om biståndsministern menade tyvärr. I så fall delar jag den uppfattningen. Tyvärr har de strukturella reformerna gjort att mycket av de sociala framstegen beträffande bättre skolundervisning, hälso och sjukvård osv. nu försvinner. Man kräver ju via Världsbanken och IMF ytterligare nedskärningar i den statliga budgeten. Matproduktionen t.ex. har fallit. I den analys som görs för att utvärdera det svenska biståndet skriver man just att de här framstegen fanns tidigare men att de nu försvinner. Finns det inget annat sätt att bistå än att sätta svångrem på ett land som faktiskt inte har något socialt skyddsnät och inte heller något välfärdssystem?
Fru talman! Jag var inte medveten om att jag hade med mig någon svångrem när jag var där nere i februari. Tvärtom erbjöds ett generöst samarbete på nicaraguanernas villkor. När det gäller strukturanpassningar och den mening i svaret som Lena Klevenås åberopar tänker jag t.ex. på nödvändigheten att lösa jordreformsfrågorna och att få en lagstiftning så att man vet vad som gäller - inte minst för utländska investerare, som Nicaragua också behöver. Vi skulle inte vilja medverka till reformer som ytterligare spär på den extrema fattigdom som så många nicaraguaner lever under. Det kan jag försäkra.
Fru talman! Det är just strukturanpassningsprogrammen som kanske gör att den extrema fattigdomen breder ut sig. Jag skulle vilja att vi kanske bättre analyserade de krav som vi ställer på ett sådant land som Nicaragua för att landet skall få bistånd. Avslutningsvis vill jag fråga biståndsministern om kvinnornas situation. Jag har läst i ett tal att det finns särskilt goda förutsättningar för att främja kvinnornas deltagande i Nicaragua. Jag delar den bedömningen, men jag undrar om systemet med lån till de små jordbruksföretag som finns i vissa delar av världen är något som Sverige tänker stödja i Nicaragua.
Fru talman! Vi bearbetar just nu en landstrategi för Nicaragua. Där ingår också just gender-aspekten och kvinnornas utsatta situation. Av de 1,3 miljarder extremt fattiga människorna i världen är ju 70 % kvinnor. Den nya svenska regeringens biståndsprogram kommer att genomsyras av hänsynen till denna snedfördelning mellan män och kvinnor. Därför kan det mycket väl bli tal om det som Lena Klevenås pratar om.

Fru talman! Ragnhild Pohanka hänvisar till ett brev från Kroatiens utrikesminister Mate Granic angående operationer av den jugoslaviska armén och frågar mig om jag mot bakgrund av dessa uppgifter kommer att ompröva beslutet att avvisa bosnienkroater. Jag vill börja med några kommentarer. Ragnhild Pohanka skriver i sin fråga att trupper från den jugoslaviska armén nu är placerade i östra Slovenien. Jag utgår från att hon menar östra Slavonien, som ju ligger i Kroatien. Vidare vill jag för Ragnhild Pohanka påpeka att det var regeringen, inte jag ensam, som i tre vägledande avgöranden fattade beslut om avvisning av bosnien-kroater till Kroatien. När det sedan gäller frågan om att ompröva de av regeringen fattade besluten vill jag upplysa Ragnhild Pohanka om att regeringen inte har möjlighet att ompröva dessa. Regeringen kan endast besluta i de ärenden som överlämnas av Invandrarverket eller Utlänningsnämnden. Jag vill dock påpeka att regeringen, liksom Invandrarverket och Utlänningsnämnden, mycket noga följer utvecklingen i hela f.d. Jugoslavien. Skulle det vara så, att de förutsättningar som var för handen när regeringen fattade sina beslut ändras, vet jag att Invandrarverket och Utlänningsnämnden i enlighet med utlänningslagens bestämmelser tar hänsyn till detta förhållande.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret och för invandrarministerns tålamod att besvara mina upprepade frågor om liknande fall. Min fråga föranleds av den öppning som invandrarministern gav i debatten förra veckan, att om något dramatiskt hände i Kroatien skulle frågan omprövas. Det ställs naturligtvis frågor till invandrarministern om det finns en möjlighet att ändra beslutet som gäller bosnier med kroatiska resedokument. Det är egentligen det de har, eftersom vistelseorten är Bosnien. Det är detta frågan i själva verket handlar om. Kroatien och Kosovo är krutdurkar som ännu inte exploderat. Jag, bosnierna och alla deras förespråkare vädjar ännu en gång: Avvakta åtminstone med avvisningen av bosnierna med kroatiska pass! De som bor i Bosnien och vid krigsskådeplatser har det naturligtvis fruktansvärt. Där ger vi och skall ge humanitär hjälp och bistånd. Men dessa ca 5 000 bosnier som är i Sverige är vårt eget ansvar. Det är därför jag vädjar. Jag anser också att det har hänt något dramatiskt. Det hände någon dag innan vi hade den förra debatten. Alla partier fick tydligen ett fax om truppsammandragningarna. Explosionsrisken har ökat där nere. Det menar jag är så pass dramatiskt att åtminstone en avvaktan vore rimlig. Jag tror att alla partier var överens om att man här mycket väl kunde tillämpa tillfälliga uppehållstillstånd, uppskjuten utvisning eller någonting sådant. Där var enigheten stor mellan partierna, vilket alltså skulle kunna föranleda en inhibition av avvisningarna. Det finns vad jag kan förstå av svaret inte någon öppning för detta, vilket gör mig smått förtvivlad.
Herr talman! Jag måste återigen påpeka för Ragnhild Pohanka att jag eller regeringen inte kan gå in i det här ärendet. Vi har i tre ärenden fattat ett beslut som är praxisstyrande. Det beslutet kan vi inte ändra. Vad det nu handlar om är att myndigheterna har fått ett besked om, precis som den förra borgerliga regeringen fattade beslut om, att den gamla praxisen som gällde innan vi fattade beslutet också skall gälla efter det att vi fattade beslutet. Det är den enkla innebörden i detta. Nu är det Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden som, i enlighet med de praxisbeslut som är till vägledning för dem, har att bedöma varje ärende individuellt, fatta beslut i enlighet med den lagstiftning som vi har och sedan meddela de besluten till de berörda människorna. Så är det. Jag kan alltså inte gå in i detta, får inte gå in i detta i det här läget, utan bara om myndigheterna överlämnar nya ärenden till oss för vägledande beslut. Då har vi sagt så här i olika sammanhang. Vi skickar inte människorna till Bosnien, vi skickar de här personerna till Kroatien. Det är vad det handlar om. Vi har en praxis i vår hantering sedan 1993, att inte återsända personer till Bosnien. Det gäller också de här personerna. Självklart skulle vi heller inte acceptera om kroaterna återsände personer till Bosnien. Då är det våra myndigheters sak att omedelbart se detta och att agera. Om Kroatien hamnar i krig och det finns personer här i Sverige som vid ett återvändande till Kroatien skulle riskera att inkallas i krigstjänst mot sin vilja, skulle vi kunna hamna i en situation där myndigheterna har att lägga också det till grund för en prövning av om dessa människor får stanna eller inte i vårt land. Så är regelverken, och det vet också Ragnhild Pohanka.
Herr talman! Det ser inte ut som om vi skulle påverka situationen just nu, varken invandrarministern eller jag. Men vi hoppas att våra myndigheter ser farorna och riskerna och blir restriktiva när det gäller att återsända människor. Vi återsänder inte direkt till Bosnien, jag vet det. Vi behöver inte ta om debatten vi förde förra onsdagen. Men de som har sin förra vistelseort i den del av Bosnien som inte är serbkontrollerad riskerar att få åka tillbaka. Om man inte blir värvad i Kroatien så blir man väl värvad i Bosnien. Vi kan inte påverka de sakerna. Det kan vi lämna därhän. Jag ser med mycket stor ängslan och oro på att människor skickas tillbaka till de förhållanden som råder där nere, när vi har möjlighet att skydda dem. Det gäller 2 000 barn också. De har upplevt helvetet en gång och så kanske de återvänder och får uppleva det igen.
Herr talman! Jag vill för det första gärna upplysa Ragnhild Pohanka igen om att av de tre ärenden som regeringen tog ställning till befanns att dessa människor inte hade skyddsbehov som behövde täckas i Sverige, utan de fick sitt skyddsbehov täckt i Kroatien. Därav fattade vi det beslut som vi gjorde. För det andra förbereder vi för närvarande diskussioner och förhandlingar med den kroatiska regeringen. De kommer kanske att äga rum inom loppet av några veckor. De kommer att handla om återvändarfrågor. Vi får se vad de förhandlingarna resulterar i. Det är vad jag kan säga. I övrigt har jag inget mer att tillägga i den här frågan just nu.
Herr talman! Vi har olika uppfattning om hur det blir för dem som återvänder. Det har olika delegationer som har varit där nere också. Vi står här och har helt enkelt olika uppfattning i den här frågan. Jag anser riskerna vara mycket större än vad invandrarministern tycker. Där får vi väl sluta för i dag, på var sin ståndpunkt.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att komma till rätta med fusk rörande bidragsförskott. Bidragsförskotten är en viktig del av samhällets stöd till ensamföräldrar och deras barn. Det är självfallet viktigt, bl.a. ur rättvisesynpunkt, att bidragen verkligen kommer dem till godo som de är avsedda för. Att fusk med bidragsförskott eller andra ekonomiska stödsystem måste motarbetas på alla sätt är därför självklart. Lagstiftningen när det gäller bidragsförskott är utformad så att bidragsförskott givetvis inte utgår om biologiska föräldrar lever tillsammans. Det är Riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas skyldighet att se till att denna lagstiftning efterlevs. Det är därför bra att kassorna vidtar kontrollåtgärder, naturligtvis med beaktande av rimliga krav på integritet för de berörda familjerna. Försäkringskassorna har ofta svårigheter att bevisa att samlevnad förekommer. Underhållsbidrags och bidragsförskottsutredningen 93 har i sitt betänkande som överlämnades i förra veckan lämnat förslag som förskjuter bevisbördan så att den bidragssökande i tveksamma fall åläggs att visa att samlevnad inte förekommer. Om det vid remissbehandlingen inte redovisas starka invändningar mot förslaget kommer jag att föreslå regeringen att ett förslag med denna inriktning föreläggs riksdagen snarast möjligt.
Herr talman! Tack för svaret, fru statsråd. Bakgrunden till min fråga är att försäkringskassan i min hemstad Karlstad kommit på ett omfattande bedrägeri vad gäller bidragsförskotten. Rena skenskilsmässor har förekommit i akt och mening att uppbära bidraget. 82 misstänkta fall har granskats och 24 av dessa har fått sina bidrag indragna. Fallen av rent bedrägeri rör sig alltså om ca 30 %, som jag ser det - en mycket hög siffra. Kontrollen i de här ärendena har gjort att man har kunnat spara in 1 miljon kronor. Dagens Nyheter av den 29 mars säger: Om man utgår från att karlstadbor - vilket jag hoppas - inte är mer benägna för bedrägeri än andra kan kostnaderna för samhället uppskattas till ett par miljarder kronor om året. Detta är uppseendeväckande. Så småningom har vi alltså ett förslag att vänta. Jag hoppas att denna femte utredning som jag kan räkna upp kommer att resultera i att det verkligen kommer ett förslag på bordet. Ett par saker har vi moderater föreslagit riksdagen, nämligen att vi skall låta försäkringskassan fastställa underhållsbidraget, så att man inte har två huvudmän på den sidan, och att man tar bort den automatiska kopplingen mellan underhållsbidraget och bidragsförskottet. Bara detta skulle göra att man finge en bättre tingens ordning. Jag delar naturligtvis uppfattningen att de som behöver bidraget också skall ha det. Men jag tror att vi kan vara eniga om att om vi är strängare när det gäller vem som får bidrag, får vi också en allmän uppslutning kring våra sociala bidragsförskott och alla förmåner.
Herr talman! Gullan Lindblad och jag är alldeles överens om att fusk skall beivras. Det råder ingen tvekan om den saken. Dock tror jag att man kan konstatera att karlstadborna inte är så benägna att fuska som den här siffran skulle kunna påskina, om det var en alldeles genomsnittlig siffra. Försäkringskassan i Karlstad har haft ett särskilt projekt för att spåra fusk med bidragsförskott. Det har utförts på så sätt att man har tagit ut ett antal misstänkta fall, 82 stycken, och kontrollerat dem. Då har man fått denna höga siffra på 29 % av fallen där man har kunnat göra någonting åt fusket och dra in bidragsförskottet. Den siffran säger naturligtvis ingenting om den totala storleken på bidragsfusket. Skulle det vara bara dessa som fuskade i Karlstad, skulle det bara motsvara 1,5 % av alla bidragsförskott. Den siffran kanske inte heller avspeglar storleken på bidragsfusket. Man har ju inte gjort någon allmän kontroll, så att man vet det. Det hindrar inte att allt fusk är av ondo. Det är givetvis viktigt att man funderar noga över vad som skall göras. Frågan om bidragsförskottet kommer på bordet. Vi skall samla ihop alla de gamla utredningarna och alla goda förslag och återkomma i den frågan. Det är fattat ett beslut om att spara 700 miljoner på bidragsförskotten. Det skall ske genom att man bl.a. skapar ett system som är betydligt mera robust.
Herr talman! Det är viktigt att man beivrar allt som kan betraktas som manipulation eller fusk inom försäkringssystemen. Jag vill erinra om att ett enigt utskott häromåret gav regeringen till känna att en rad åtgärder måste vidtas för att bekämpa allt som kan betraktas som någon form av fusk inom försäkringssystemen. Det är bra att det kommer ett förslag. När man nu har gjort en speciell kontrollinsats har det visat sig att man har fått fram mycket graverande siffror. Jag vet att Växjökassan gjorde en speciell insats häromåret, som visade ungefär samma resultat. Jag skulle vilja fråga om inte statsrådet är beredd t.o.m. till särskilda projekt för kassorna med ökade kontrollinsatser, så att de verkligen ökade sin kontrollverksamhet. De har fått så många förändringar på senare år att de har svårt att fullfölja kontrolluppgiften. Jag tror att en viss insats där kanske skulle kosta något, men den skulle ge miljoner, kanske miljarder till staten. Dem behöver vi sannerligen nu, i rådande ekonomiska situation.
Herr talman! Det besvärligaste fuskproblemet förefaller vara att par påstår att de har flyttat isär, trots att de i realiteten fortsätter att leva ihop. De fuskar med hjälp av skenskrivningar av den ena föräldern på andra adresser än den riktiga, t.ex. i sommarstugan, hos någon kompis eller liknande. Detta problem finns både i bostadsbidragssystemet och bidragsförskottssystemet. Försäkringskassorna har i delar av landet gjort systematiska ansträngningar för att motverka skenskrivningar med bostadsbidragsgivningen som bas. Riksförsäkringsverket har för avsikt att sprida just dessa särskilda satsningar till resten av landet. Att man har bostadsbidraget som utgångspunkt spelar ingen praktisk roll. Lyckas man motverka fusk på den sidan minskar automatiskt fusket med bidragsförskotten också. Det är ett sätt att ge sig på denna typ av problem.
Herr talman! Varje sätt att motverka rena bedrägerier är välkommet, för att vi skall kunna behålla respekten för våra försäkringar. Jag hoppas att statsrådet inte tar alltför stor hänsyn till eventuellt skrikande remissinstanser. Jag erinrar mig häromåret, när det var en departementspromemoria som gick ut. Det blev då braskande rubriker i en stor dagstidning: Nu tar ni bort guldkanten i vår tillvaro. Då handlade det faktiskt om kvinnor med en inkomst på 17 000-18 000 kr i månaden. Förslaget var att man skulle göra en omfördelning, så att de som allra bäst behövde bidragsförskottet skulle få det. Låt oss icke lyssna till dylika rop! Kom med detta förslag! Jag tror att det är mycket viktigt, som en pekpinne om att man måste vara ärlig när det gäller att uppbära någon form av stöd från samhällets sida.
Herr talman! På den punkten råder ingen som helst skillnad oss emellan. Jag anser att legitimiteten i våra system tillhör det absolut viktigaste som finns. Fusk ingår inte i det som höjer någon legitimitet, tvärtom. Vi kommer att göra vad vi kan åt denna fråga.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat socialminister Ingela Thalén vad hon avser att göra för att öka kunskapen om missbruket av anabola steroider och därmed intensifiera det förebyggande arbetet mot ett fortsatt missbruk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sedan december 1994 arbetar en utredning med frågor som rör dopning. Av utredningens direktiv framgår att den skall göra en allsidig översyn av dopningsproblemets omfattning och karaktär, följder av missbruk på kort och lång sikt samt bedöma behovet av ökade informationsinsatser. Bl.a. skall utredningen studera närmare om det finns en koppling mellan missbruket av dopningsmedel och annat missbruk och våldsbrott och vilka ytterligare insatser mot missbruket som behövs. Sådana insatser kan vara att kriminalisera det icke-medicinska och ickevetenskapliga bruket av dessa medel, ökade möjligheter till provtagning och ökade internationella insatser för att stoppa insmugglingen av dessa medel. Utgångspunkten för utredningens arbete är en noggrann genomgång av den faktiska kunskapen om dopningsmedlen och deras medicinska och psykologiska verkningar. Utredningen kommer att ta del av tillgänglig forskning och analysera vilka slutsatser som kan dras. En kunskapssammanställning på området kommer att presenteras antingen separat eller i samband med att utredningen lämnar sina förslag.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Missbruket av anabola steroider är fortfarande ett relativt okänt missbruk, som vi vet ganska litet om. Ofta har missbruket av anabola steroider kopplats samman med idrottsrörelsen, där det framför allt är unga pojkar som tar anabola steroider för att orka pressa sig själva till det yttersta. Nu är det inte så enkelt som att missbruket kan tillskrivas bara idrottsrörelsen. Det kanske snarare är så att idrottsrörelsen till viss del kan styra och kontrollera det missbruk som sker inom idrottsrörelsens verksamhet, men att det också långt utanför idrottsrörelsens gränser nu sprider sig ett ökat missbruk, som också kryper längre ner i åldrarna. Det tycker jag att vi har kunnat se i höstens och vinterns rapporter om ökade våldsamheter. Där kan man ana att ett missbruk av anabola steroider finns med i bilden. Det kanske också är ett blandmissbruk, av amfetamin, sprit och anabola steroider, som gör att det våld som förekommer är mycket brutalare och grövre än tidigare, även om människor inte slåss mer än vanligt. Den motion jag lade fram förra året har landat i en utredning. Det tycker jag är jättebra. Jag tror att utredningen kommer att få anledning att titta på många olika problem. En sak som är viktig är att polisen, de sociala myndigheterna och andra som jobbar nära de problem som finns i dag försöker kartlägga dem. Där har man redan nu stött på patrull. Vi vet ganska litet om hur utbrett problemet är. En av anledningarna är att det i dag inte finns några juridiska möjligheter till provtagning när man har anledning att tro att bruk av anabola steroider finns med i bilden då brott begås eller andra våldsamheter sker. För att nå bättre resultat och kunna greppa helheten behöver forskningen en möjlighet att ta prover för att kunna kartlägga missbruket och tillföra utredningen sitt arbete.
Herr talman! Det är sant att det finns ganska många oroande uppgifter om att missbruket breder ut sig utanför idrottsrörelsen och det som har direkt samband med träning, gym och annat - att det används som en ren kick. Det är naturligtvis en oerhört allvarlig utveckling i så fall. Sedan tillhör det i och för sig pjäsen att det är svårt att vara riktigt säker på i vilken grad det är de anabola steroiderna som är upphov till våldsamheter. Man kan möjligen säga att det kanske inte spelar så stor roll, om det bakom ett missbruk av anabola steroider finns ett missbruk av knark och nästan alltid dessutom ett missbruk av alkohol. Men det behöver inte sägas att det inte förbättrar situationen. Dessutom finns ingen anledning att godta ett missbruk av anabola steroider. Den fråga som utredningen har att se på är hur man effektivt bekämpar bruk och missbruk av anabola steroider. Det är just det utredningen får lov att se över - vilka åtgärder som är effektiva och som kommer att kunna leda till att man kan minska bruket. Vi får avvakta och se vilket resultat utredningen kommer fram till.
Herr talman! Vi vet att det i dag finns mängder av experter i form av forskare, folk från BRÅ, Socialstyrelsen och polisen, kliniska farmakologer osv. som kan dessa frågor och som samarbetar för att försöka få till stånd ett nät som visar hur omfattande missbruket är. Det är inte alls så säkert att det är så omfattande - att så skulle vara fallet kan vara en bild som lyfts fram. Vi har inte har något grepp om hur många missbrukarna är. Vore det inte rimligt att ge möjligheter till exempelvis provtagning och intervjuer med människor hos vilka man kan ha anledning att misstänka att denna typ av missbruk är med i bilden - t.ex. i samband med häktning - för att kartlägga missbrukets förekomst? Uppgifter härifrån kunde sedan tillföras till utredningsarbetet. Vad gäller alkoholmissbruket vet vi att det finns ett klart samband mellan alkohol och förhöjd brottsfrekvens, men om det finns ett sådant samband också när det gäller missbruk av t.ex. anabola steroider vet vi inte ännu.
Herr talman! Ja, det är viktigt att veta mera, och det som utredningen nu gör är att försöka ta reda på vad man över huvud taget vet i dag. Den skall sedan lägga fram de förslag som den finner viktiga och nödvändiga för att man skall kunna få reda på det som man inte vet i dag. Det behövs trots allt en lagstiftning i botten för att man skall ha rätt att göra provtagningar av detta slag. Den frågan får alltså tas upp vidare i det sammanhanget. Jag tror också att man kanske inte behöver veta så rasande mycket för att vara överens om att det offentliga samtalet om det här missbruket under alla förhållanden behöver skärpas. Det är ju oerhört viktigt att försöka få ut till unga pojkar att detta faktiskt inte är som att käka godis. Man gör här farliga saker med sin kropp. Man vet att även om det är svårt att exakt identifiera hur farligt det här missbruket är vad gäller våldsbrottsligheten, är det i varje fall farligt för dem som utövar det. Det är viktigt att unga pojkar i tid får veta detta. Detta bör bli en del av samhällets preventiva arbete i missbruksfrågor över huvud taget.
Herr talman! Vi är helt överens om att informationen är viktig, och jag bidrar gärna med det som jag kan för att sprida kunskaper på området. I den utredning som redovisades i tidskriften Källa nr 43 förra året och som var rubricerad Liten, större, störst görs kopplingen att missbruket av anabola steroider litet grand kan ses som killarnas svar på tjejernas anorexia, dvs. som ett uttryck för en ganska tydlig kroppsfixering vilken hänger ihop med många andra saker som sker parallellt i vårt samhälle. Jag tror att det kan ligga mycket i det. Om jag förstått statsrådet rätt får vi avvakta vad utredningen säger i frågan om det kan bli en kriminalisering på detta område. Först därefter kan man ge forskarna utvidgade möjligheter, inte dessförinnan.
Herr talman! Vad gäller utvidgning av de lagliga möjligheterna måste vi avvakta utredningens resultat. Däremot pågår det redan ett arbete i den andra delen, som handlar om att jobba med frågorna och att få in dem i samtalet med unga människor och med människor i riskzonen. Folkhälsoinstitutet arbetar aktivt med förebyggande insatser mot dopning och finansierar också Dopingjouren på Huddinge sjukhus. Det har dessutom en dialog med olika intressenter som tull, polis, skola, Riksidrottsförbundet m.fl. Det är viktigt att man arbetar med information, samtal och kampanjer tillsammans med alla dessa organ. Det råder ingen tvekan om att man behöver angripa detta missbruk, oavsett hur utbrett det är. Att det över huvud taget finns är tillräcklig anledning härtill.

Fru talman! Vi har begärt denna aktuella debatt i ett allvarligt läge för Sveriges ekonomi. Vi har begärt debatten därför att det är nödvändigt att få en regering som regerar och handlar i ett läge där det är uppenbart att man har förlorat kontrollen. Vi har kontinuerligt haft en uppgång i den svenska ekonomin sedan våren 1993. Det finns olika anledningar till detta. Vi ser det i olika rapporter som vi får om läget inom näringslivet. Men det allvarliga är de mörka molnen som nu hopar sig när det gäller framtiden. Vi har sett räntan gå i taket, och vi har sett kronan gå i botten under de senaste veckorna på ett sätt som gör att det finns anledning att tala om en katastrofkurs för den svenska ekonomin. Med denna svaga krona kommer förr eller senare inflationen tillbaka. Med denna höga ränta kommer jobben, välfärden och framtiden förr eller senare att strypas. Låt oss vara på det klara med att det som lett till denna situation är det som har inträffat under de senaste månaderna i denna kammare. Det är skattechocken och det är vänsterkursen som har lett till räntechocken och kronkrisen. Det har lett till en situation, där vår svenska krona nu håller på att placeras i Europavalutornas C-lag när det är A-laget som vi måste kräva att Sverige långsiktigt tillhör. Den ekonomiska saneringspolitik som regeringen presenterade i januari finns inte längre. Regeringen drog själv slutsatsen för någon vecka sedan att den inte går att presentera för våra samarbetsländer i den europeiska unionen. Det som krävs är någonting nytt, rejält sparande, rejäl tillväxtpolitik, en rejäl kursändring och en förtroendechock för Sverige. Ingenting annat kommer att hjälpa. Allting annat riskerar att parkera oss med denna svaga svenska krona och dessa höga svenska räntor som stryper och som gör det så svårt att klara den ekonomiska framtiden. Regeringen har sagt nej, nej, nej - ingenting, ingenting, ingenting. Nu tvingas den till handling. Det är bra, även om resultatet skall värderas efter dess meriter. Men det är sent, oerhört sent, och domens dag ligger skräckinjagande nära.

Fru talman! Låt mig först tacka för inbjudan till denna debatt. Den ger regeringen ett tillfälle att i förväg redovisa vad som skulle ha redovisats för riksdagen i samband med kompletteringspropositionen. Den ger också regeringen möjlighet att redovisa de samtal och det samförstånd som har växt fram mellan regeringen och Centerpartiet om hur vi skall hantera den ekonomiska politiken på kort och på lång sikt. Jag tänker inte använda mina tio minuter till att försöka ta upp den handske som Carl Bildt kastat. Det finns ingen anledning att i det stämningsläge som Sverige nu befinner sig i starta ett partipolitiskt käbbel om vad som gällde för sex månader sedan eller för ett år sedan. En liten erinran dock: Underskatta inte det svenska folket och dess minne för vad som uträttats de under gångna åren! Välj därefter tonläge i debatten. Låt oss samlas kring ett försvar för vårt fina land. Det går att ta Sverige ur den här situationen. Vi kommer att klara detta. Vi har tidigare från regeringens sida inbjudit till bred samverkan i riksdagen. Vi har fått stöd för vår politik, mycket mycket bredare i denna kammare än vad som beskrivits i debatten. Vänsterpartiet har tagit ett konstruktivt ansvar, Miljöpartiet likaså, men också andra partier, om man ser på röstprotokollen. Det är bra, och så måste vi ha det också i fortsättningen. Jag kan i dag presentera vad vi tänker presentera i kompletteringspropositionen. Om detta har vi överlagt med Centerpartiet och uppnått en betydande samsyn. I kompletteringspropositionen kommer vi att redovisa engångsfinansieringar för arbetsmarknadspolitiken uppgående till 15 miljarder kronor, fullt ut finansierat. Vi kommer att redovisa det tapp som finns i riksdagsförhandlingen av det som låg i budgetpropositionen. Vi kommer att redovisa utestående frågor kring Vi kommer att redovisa långsiktiga åtgärder för utgiftsneddragningar som finansierar det som jag nyss nämnde på i storleksordningen 6 miljarder kronor. Detta gör vi för att därmed fullfölja det vi tidigare har sagt att vi skall fullfölja. Vi levererar det vi har åtagit oss, och vi har en riksdagsmajoritet för det. Därutöver finns det andra resonemang i kompletteringspropositionen. Centern och socialdemokratin har enats om att när vi nu har fått ned de offentliga utgifterna är det viktigt att vi ålägger de offentliga utgifterna en disciplin. Det innebär ett tak för de offentliga utgifterna som för första gången kommer att användas i budgeten för 1997 men som redan nu i sin disciplinerande karaktär används i denna kompletteringsproposition för att täcka överskridanden. Från och med nu får det inte vara så, att de offentliga finanserna blir vad de blir, utan fattade beslut på utgiftssidan skall hållas. När de spräcks får vi göra omprioriteringar. Men detta är lättare sagt än gjort, därför att offentliga utgiftstak rör inte bara staten. De rör också socialförsäkringarna, pensionerna, kommunerna och landstingen. För att detta skall vara verkningsfullt krävs en lång rad svåra beslut under det kommande året. Centern och Socialdemokraterna är överens om att utveckla ett sådant utgiftstak på samma sätt som skedde i Norge, Danmark, Storbritannien och Holland för att därmed långsiktigt klara att ta ned offentliga utgifter och trygga grunden för välfärden och sunda statsfinanser. Vi presenterar en politik för kommunerna, en politik som innebär att vi introducerar ett nytt utjämningssystem. Utjämningssystemet skall följas och utvärderas. Vi föreslår också att det återigen lagregleras att kommunerna skall ha balanseringskrav, eller enklare uttryckt: det skall inte bli tillåtet att låna till drift eller konsumtion i kommunal verksamhet. Lån skall upptas för investeringar. Detta lagregleras. Vi föreslår en lagreglering som innebär att det för de kommuner som inte klarar åtaganden mot ett finansiellt system eller mot sina medborgare skall finnas en möjlighet att ställas under statlig tvångsförvaltning. Denna lagstiftning hämtar sin förebild från Vi föreslår och ger besked om att det inte blir några kompensationer till kommunerna för egenavgifter i olika typer av socialförsäkringssystem. Det inverkar ordentligt på skattebaserna, och för detta utgår ingen kompensation. Vi föreslår i kompletteringspropositionen att utgiftstrycket och skattetrycket minskas på ett sådant sätt att ekonomin blir robustare. Utöver vad som tidigare har presenterats kommer vi att föreslå att ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen sänks till 75 %. Det utrymme som detta skapar kommer att användas för att sänka matmomsen från 21 % till 12 %, dvs. med 10 procentenheter. Därmed friställs en momssats som kan användas i skattepolitiken för att introducera en lägre momssats än 12 %. Detta underlättar avtalsrörelsen. Det bidrar till att sänka konsumentprisindex, och det gör de offentliga finanserna mer robusta inför nästa lågkonjunktur. Det ökar incitamenten vad gäller utbud av arbetskraft. Det gör att vi utifrån de utgångspunkter som jag har nämnt också kan peka på att vi nu sänker skattetrycket. Vi kommer också att utnyttja tillfället att införa moms på dagspress. Vi kommer fullt ut att finansiera de 8 miljarder kronor som momssänkningen kostar med utgiftsneddragningar av det slag som vi har angett. Utöver dessa förslag i kompletteringspropositionen lägger vi också fram förslag om insatser som ytterligare skall bekämpa arbetslösheten. Det rör sig om en flexiblare arbetsmarknadspolitik och om möjligheter att stödja byggandet via skattesidan. Detta bereds under kommande vecka för att presenteras i kompletteringspropositionen. Därtill läggs att vi är överens om att det krävs insatser för att ytterligare stödja tillväxten. Riskkapitalavdrag och kvittningsrätt införs samt finansieras fullt ut. Det är sådant som rimligen medverkar till att fler små företag bildas och nya företag växer. Politiken är en helhet. Den presenteras nu någon vecka för tidigt. Allt är inte färdigberett. Men grunddragen och huvudinriktningen är vi överens om. Det är det svar som regeringen har att ge, men inte som en ensam regering utan som en regering med bred parlamentarisk bas inriktad på samarbete i Sveriges riksdag. Det är det svar som regeringen har att ge inför den utmaning som vi alla står inför där vi har att ta ansvar för vår gemensamma framtid och för statsfinansernas restaurering. Utan restaurerade statsfinanser blir det inte ett långsiktigt ansvarstagande för välfärdssamhället. Den socialdemokratiska regeringens mandat utgår ifrån att vi har fått väljarnas förtroende och uppdrag att i samarbete med andra se till att vi inte enbart tar landet ur den ekonomiska krisen, utan också att vi långsiktigt garanterar grunden för det välfärdssamhälle som har gjort Sverige till ett av de finaste länderna i världen, ett av de länder där människor i frihet och gemenskap kan stödja och utveckla varandra.

Fru talman! Finansministern var inte så intresserad av att diskutera det som har varit, och det kan jag i någon utsträckning förstå. Jag håller med honom om att det som nu är det viktiga att diskutera är vad som skall komma. Vi måste se till att det sker den typen av politisk och ekonomisk-politisk kursomläggning i förhållande till det som vi har sett under de senaste månaderna som gör att vi kan återfå en krona som har det värde som den borde ha, att vi kan få ner de räntor som annars riskerar att strypa vår ekonomi. Det som är kronkrisens och räntechockens ursprung är vänsterkursen och skattechocken, och för detta bär Göran Persson och hans regering ansvaret. Nu har man tvingats till handling efter veckor av tvekan, tövan, tvivel, tystnad och brist på ledning. Det är svårt att så här omgående värdera det något nebulösa som Göran Persson presenterade. Men jag skall plocka ut några punkter ur hans redogörelse. Om jag uppfattade det rätt vill man sänka ersättningen i alla försäkringssystem till 75 %. Är det rätt? Jag ser att Göran Persson nickar. Det är bra. Det är moderat politik. Det var det som vi föreslog i vår motion i januari. Det innebär också att man sänker nivån i a-kassan till 75 % på det sätt som vi har föreslagit tidigare. Det är värt att notera men det är synd att det skall krävas att räntorna går i taket och kronan går i botten innan man inser att en åtgärd som denna är nödvändig. Vad man sedan gör av dessa pengar på är litet svårt att utreda. Det är viktigt att sänka skatter, men om matmomsen är den mesta angelägna i en situation när vi måste få fart på företagandet, tillväxten och jobben är höggradigt diskutabelt. Nu har man lyckats att komma överens om att man skall återinföra den kvittningsrätt som den borgerliga regeringen införde - Olof Johansson var inte riktigt på det klara med det när jag frågade honom i bänken - och som ni förkastade och förtalade i valrörelsen. Om också detta är rätt uppfattat, är också det bra - för att ta två komponenter. Men i övrigt är det svårt att få någon uppfattning. Göran Perssons otydlighet när det gäller siffrorna var säkert avsiktlig. Det är svårt att se hur man kan få det här räknestycket att gå ihop till någonting som uppfyller de krav på ett rejält sparpaket som nu ställs. Även om Göran Perssons otydlighet försvårar en tolkning är det svårt att se att man har de tillväxtkomponenter vad gäller företagandet som är en nödvändighet för att näringslivet skall återfå framtidstron. Det är inte bara så att vi har en statsfinansiell kris och en skuldkris. Vi har också en förtroendekris ute i näringslivet gentemot den förda politiken. Det manifesterar sig inte minst i det brev som 22 av de ledande företrädarna för svensk företagsamhet skrev i fredags till statsministern och finansministern. Det innehöll krav på konkreta åtgärder, åtgärder som är nödvändiga för att vi skall få investeringar och därmed jobb och möjlighet att lösa skuldkrisen. Det finns praktiskt taget ingenting i det som hittills har kommit fram i den nebulösa redogörelsen som svarar mot de krav och den desperation som uttrycktes i brevet. Vi får vänta till dess vi ser siffrorna efter nattens framtvingade övningar. Men det är svårt att se annat än att regeringen har valt den väg som har varit bekvämast för regeringen. Det är en lösning som med all sannolikhet är svagare än vad Sverige behöver. Den är smal och därmed bekväm, men möjligheterna att pröva någonting som hade varit bättre och bredare och därmed bättre för Sverige har regeringen avstått ifrån. Det kommer säkert att spekuleras åtskilligt om innebörden av detta. Jag håller med Göran Persson om att det inte är dagens ämne. Men det är dagens viktiga nyhet för dem som skall bedöma svensk ekonomi att regeringen har avstått från den möjlighet som kanske fanns att finna en bättre, en starkare och en bredare lösning. Men man har valt någonting som var smalare och smidigare för socialdemokratin och för regeringen, men inte nödvändigtvis för Sverige.

Fru talman! Riksdagen är det här landets främsta politiska forum. Jag vill bara säga att vi har gjort vårt bästa för att se till att det fortsätter att vara så. Det blev sent i natt. Det kom litet plötsligt att den här debatten begärdes när det är 20 dagar kvar till dess att kompletteringspropositionen skall redovisas. Ändå har vi under kort tid lyckats att, som Göran Persson sade, få en betydande samsyn kring väsentliga ting i den ekonomiska politiken. När folkrörelsepartier möts blir det faktiskt en ganska hygglig stämning. Det kan ibland hetta till, men vi talar ungefär samma språk. Det råder inga tvivel om att Sverige står inför ett viktigt vägval, och då gäller det att bestämma sig. För hög ränta som stryper ekonomin och fortsatt plågad krona är ett problem som leder vidare, om man inte gör någonting åt det. Så småningom leder det till lägre löner och mindre trygghet i samhället, därför att man inte orkar och inte vågar att satsa t.ex. på att bekämpa arbetslösheten tillräckligt. Eller också väljer man att kavla upp ärmarna, att visa nationell självrespekt och att visa att det finns en grund för nationell samling i det här samhället. Jag talade redan i valrörelsen om behovet av nationell samling. Varför? Jo, därför att så att länge vi inte kunnat bevisa - det tar tid - att vi bestämmer i vårt eget hus, riskerar vi alltid marknadens reaktioner. Därför är det viktigt att tidtabellen kortas på bästa möjliga sätt för att minimera den tidsperiod då vi har denna osäkerhet. Det är precis vad vi försöker göra gemensamt. Jag noterar att det har blivit en förändring i stämningsläget som är ganska uttalad hos den svenska nationen. Vi har en mycket stark uppslutning här i riksdagen för att svenska medborgare skall ställa upp och begära just nationell samling. Vi skall ta den chansen. Då skall vi visa att vi är rättvisa, att alla är med och bär bördorna, men efter bärkraft. På den punkten har vi inte heller haft några problem att möta varandra i diskussionerna. Samtidigt vill jag betona - det är innebörden i nationell samling - att dörren är öppen. Det är slutligen här i riksdagen som besluten fattas. Det är klart att vi måste lyssna också på den andra partierna. Det är inte så att vi från Centerpartiet försöker monopolisera någon sorts förhandlingsrelation med regeringen, icke alls. Men det är viktigt att det finns en grund från början som kan bli bredare om ansvarstagande finns på fler håll i Sveriges riksdag. Det är vad vi hoppas på. Låt mig till sist gratulera Ingvar Carlsson till att det i dag finns en sådan stämning. Vi skall arbeta vidare med den. Det handlar inte bara om kompletteringspropositionen, utan det handlar också om konvergensprogrammet, alltså hur vi skall förenhetliga kraven inom ramen för det europeiska samarbetet. Jag vill på den punkten bara säga att diskussionen fortsätter. För Centerns del vill jag markera att vi inte upplever oss själva som en tuva som man hoppar på. För vår del handlar det i stället om en försäkran om att vi menar allvar och att vi långsiktigt är beredda att ta ansvar, precis på samma sätt som vi gjort tidigare i svensk politik. Vi gjorde det under den förra regeringsperioden, och vi är beredda att göra det i dag för att skapa den stabilitet som krävs för att marknaden skall förstå att det finns en tillräckligt stark politisk vilja för att det inte skall bli fråga om en lekboll för marknadens aktörer. Det här hoppas jag skall vara budskapet från denna debatt, som ju kom till utomordentligt lägligt ur den synpunkten. Det är det besked som vi är beredda att ge, och vi vill ge det gemensamt för att skapa trygghet inför framtiden för vårt folk.

Fru talman! Jag skrev om mitt anförande i morse där jag gratulerade Sverige till att regeringen nu tagit sig upp ur vänsterdiket och skall föra en politik i mittfältet. Sedan jag hört innehållet i nattens uppgörelse tänker jag dock inte använda det nya anförandet heller utan tala fritt ur hjärtat. Det som ligger närmast till hands för mig är att säga som Stefan Sauk i Lorry: Jag är skeptisk. När jag argumenterade för fyraårig mandatperiod, som jag var med och drev fram, brukade jag litet retoriskt säga att politikerna behöver fyra år. Vi behöver fyra år för att infria våra löften. Socialdemokraterna behöver fyra år för att bryta sina löften. När jag säger det tänker jag en del på det politiska systemets kris, demokratins kris. Låt oss glömma demonstrationen här utanför när vi sänkte a-kassan från 90 % till 80 % och Ingvar Carlsson talade kraftfullt mot det. Vad skall de tänka som var hitbussade från Norrbotten när ni sänker den till 75 %? Låt oss glömma kritiken mot kvittningsrätten. Men där jag tycker att man går över gränsen är det som under tre års tid debatterades under den förra mandatperioden, att vi hade tagit 7,5 miljarder från kommunerna. Det var en huvudfråga i all socialdemokratisk agitation ända fram till slutdebatten före valet, då också Ingvar Carlsson tog upp frågan. Många har frågat vad som skall hända med dessa 7,5 miljarder. I dag får vi svaret: Man tar 7,5 miljarder till. Det sägs att marknaden vill ha löftesbrott, och den måste bli bönhörd över hövan. Jag undrar vad socialdemokratiska partimedlemmar och valarbetare tänker i dag. Löftet om att egenavgiftshöjningar inte skall kompenseras fram till 1998 innebär, räknat i 1998 års penningvärde, ungefär 7,5 miljarder. Det motsvarar 24 000 anställda i kommuner och landsting. Jag minns inte att jag hörde det uttalandet i socialdemokratisk valpropaganda. Jag hörde tvärtom valgeneralen Bo Krogvig för ett par månader sedan i TV påminna om, när han försvarade en transfereringssänkning, det som var ett inslag mot det, nämligen att i valet mellan att sänka transfereringar och att skydda verksamheter väljer socialdemokraterna att sänka transfereringar. Men i dag har vi alltså fått höra att man tänker ta 7,5 miljarder kronor från skola, baromsorg och sjukvård. För mig är det här programmet en bekräftelse på att det här i hög grad är de missade möjligheternas regering. Ni hade chansen efter valet att redan då bilda en blocköverskridande regering. Men den regering som vi tänkte oss när vi talade om det var en regering som skulle vara inriktad på att skapa så bra villkor för företagsamheten, särskilt för småföretagen, här i landet att vi skulle få fart på tillväxten och därmed fart på jobben. Jag tycker inte att det program som man har diskuterat fram med Centern under natten uppfyller de krav som kan ställas på ett program som skall få fart på tillväxten i landet. Låt mig skjuta in att jag tycker att det är oansvarigt i detta statsfinansiella läge att använda 7-8 miljarder kronor till en sänkning av matmomsen. Det är definitivt inte den strategiska skattesänkning som är viktig för att få fart på Sverige och få fart på jobben. Man har missat även andra möjligheter. Den förra regeringen lade en grund, t.ex. när det gällde att utveckla den offentliga sektorn, som var oerhört viktig. Där har regeringen genom sin återställningspolitik missat chansen att öka kvaliteten och produktiviteten i offentlig verksamhet. Jag hoppas naturligtvis att det som har hänt i natt skall kunna ses som en början till ett mera radikalt omtänkande. Jag tycker inte att Centern har nått tillräckligt långt när det gäller att pressa upp regeringen ur det vänsterdike som den hamnat i. Men om man skall se något positivt i detta är det ändå ett erkännande av att den socialdemokratiska regeringen har kört in i väggen. Man har insett att regeringen är svag, att man måste lägga om kursen. I så fall är detta ett mycket gott tecken, men kursomläggningen måste bli betydligt radikalare än den som vi sett i dag på morgonen.

Fru talman! Jag tror att jag normalt betraktas om en ganska fridsam person. Jag har fått en del signaler och brev under den senare tiden där det ställs krav på mig att uttrycka den vrede som många människor, kanske framför allt de som röstade på oss, känner i dag. Jag vill inte heller gräva för mycket i historien i den här debatten. Det är viktigare att tala om sakfrågorna. Men när Carl Bildt säger att det är vänstersamarbetet, vänsterkursen, som fört landet in i eländet eller när Lars Leijonborg talar om att regeringen kört ner i vänsterdiket, blir jag faktiskt djupt upprörd. Så talar två ledande företrädare för den regering under vilken landets offentliga ekonomi kördes ner i botten. Vi uppnådde underskott utan motstycke, arbetslösheten steg till historiskt höga nivåer. Vi fick för första gången i historisk tid massarbetslöshet i vårt land. Den nya majoriteten har faktiskt åstadkommit ganska mycket under hösten. Regeringen har presenterat ett budgetsaneringsprogram som omfattar ungefär 110 miljarder kronor. Vänsterpartiet har haft delvis andra förslag och en annan fördelningsprofil som vi tycker är mer rättvis. Men det är ändå detta som är en av de grundläggande orsakerna till att vi nu ser klara ljusningar. Konjunkturinstitutets senaste rapport visar att den offentliga ekonomin i Sverige nu förbättras starkt. Vi får i år ett stort överskott i affärerna med utlandet. Räntorna föll faktiskt i höstas när vi samarbetade och gjorde upp med regeringen. Oron började på allvar när regeringen började bli osäker om vem man skulle samarbeta med - när tuvhoppningen startade. I dag är den stora faran att uppgången på hemmamarknaden bryts. Det behövs i dag inte fler sparpaket. Det behövs åtgärder mot arbetslösheten. Jag skulle också vilja vända mig till de brevskrivare som Carl Bildt talade om - de 22 männen från näringslivet. En av dem - Svanholm, tillträdande Industriförbundsordförande - talar om att vi måste ha opolitiska busar i regeringen. Man kan förstå att förståelsen för demokratins villkor inte är så stor. Jag läste en uppgift om att 26 män besätter ungefär hälften av styrelseposterna i de 25 största företagen. Det är så demokratin fungerar inom storfinansen. Jag förstår att de har svårt att begripa att svenska folket faktiskt har valt en vänstermajoritet. Jag skulle vilja fråga Svanholm och andra brevskrivare, om de tittar på TV eller hör debatten på radio, vad de tar för ansvar för detta land. Vad tar ni själva för ansvar? Vad är ni beredda att offra? Är ni beredda att stoppa utdelningshöjningarna för att få en ansvarsfull avtalsrörelse? Är Svanholm beredd att avstå från de stora exportkrediter som hans eget företag får? Nyanställ folk! Sluta ta ut övertid! Sluta sälja svenska kronor! Ta hem era stora tillgodohavanden av svenska kronor i utlandet! Ta ert ansvar för landets ekonomi! Jag skulle också vilja uppmana Göran Persson och Ingvar Carlsson att sluta huka för dessa brevskrivare. Ställ krav på högerns kravkoncerner! Tillsätt gärna en kommission som granskar vad som har hänt de senaste veckorna. Vem är det som har spekulerat mot den svenska kronan? Vilken roll spelar de 22 brevskrivarna? Arbeta internationellt för spelregler på den internationella marknaden som kommer till rätta med kapitalspekulationen! Till sist vill jag gratulera Olof Johansson till att ha kommit in i det politiska samarbetet med regeringen. Sänkt matmoms är ett gammalt klassiskt vänsterkrav. Det känns naturligtvis positivt för oss. Samtidigt skall jag inte förneka att förslagen vad gäller kommunerna - skolan, vården och omsorgen, dvs. välfärdsstatens kärna - är en oerhört farlig väg att slå in på, vilket ni nu verkar vara inne på. Att sänka a-kassan till 75 % går inte med tanke på att en fjärdedel av svenska folket nu lever nära socialbidragsnormen. Det måste bli en rättvisare fördelningsprofil. Men vi vänsterpartister är beredda att fortsätta samtala för att försöka vrida utvecklingen i en mera rättvis riktning.

Fru talman! Det blir lätt vanligt käbbel en sådan här dag. Käbblet i dag står mest Moderaterna och Folkpartiet för. Jag skall ändå ge några kommentarer till det vi har hört Göran Persson och Olof Johansson tala om. För det första vill jag säga att jag tycker att det är bra i grunden. Jag är fullständigt övertygad om att vi kan hitta gemensamma nämnare för att samarbeta. En randkommentar som trots allt är ganska viktig är att kommunerna kommer att drabbas väldigt hårt. Det kan man åtgärda genom att ge kommunerna rätten att beskatta juridiska personer. Annars kommer barnomsorg, skola och sjukvård att drabbas ganska hårt. Men vi kan lösa det gemensamt. Jag tror också att det är viktigt att i sluttampen av uppgörelsen se till att koldioxidskatten och uranskatten höjs i stället för fastighetsskatten på skog, t.ex. Det är bra att matmomsen sänks. Vi känner igen flera delar av de förslag vi har lagt fram i motionerna. Det är bra. De krokodiltårar som Carl Bildt och Leijonborg gråter verkar närmast patetiska. Fru talman! Ledamöter! Ni på läktaren, TV-tittare och radiolyssnare! Grunden till det vi diskuterar i dag är att marknaden återigen jonglerar med demokratin: valutakriser, kronfall, räntehöjningar och nu åter krav på att svenska folket skall lyda den s.k. marknaden. Vi lever i en stressekonomi. Alla ni som lyssnar i Sverige i dag skall veta att de som är ansvariga för detta sitter i detta hus - i denna kammare. För det första: En majoritet i detta hus har monterat ned alla spelregler för valuta och penningpolitik. Miljöpartiet de gröna har motsatt sig detta och länge krävt att Sverige tar initiativ så att vi kan tygla marknaden, införa spelregler och öka insynen i det spel som fåtalet bedriver men som drabbar oss alla. Så sent som för några veckor sedan röstade Socialdemokraterna, Centern och även de andra gamla regeringspartierna ner detta krav från vår sida. Det är tragiskt. För det andra: En majoritet i detta hus har år efter år byggt upp socialförsäkringssystem som inte är hållbara. Redan i slutet av 80-talet krävde Miljöpartiet i riksdagen förändringar och sparande. Vi kräver samma sak nu. Vi vill spara 6,6 miljarder kronor kommande budgetår genom att minska ersättningen i socialförsäkringssystemen för oss med högre inkomster. Det vill vi göra genom att införa ett s.k. brutet tak. Det går att spara rättvist. För det tredje: En majoritet i detta hus beslutar att staten med lånade pengar skall satsa 65 miljarder kronor på militär verksamhet när andra delar av samhället förblöder. CSN-kortet tog Vänstern, Moderaterna och Socialdemokraterna bort i går. På det sparar man vad det militära försvaret kostar i ungefär 24 timmar. Så kan vi inte fortsätta. För det fjärde: En majoritet i detta hus beskattar arbete så hårt att vi inte längre har råd med arbetskraft, vilket leder till att arbetslösheten ökar. Miljöpartiet vill sänka skatten på arbete och i stället höja bolagsskatten till EU-nivå och beskatta energi, råvaror och utsläpp - det vi kallar för skatteväxling - vilket leder till teknikutveckling, miljöinvesteringar och mängder med gröna framtidsjobb. Det går alltså att få fart på Sverige, att skapa arbete, men då är det viktigt att vi sänker skatt och avgifter på arbete och höjer på annat. För det femte: En majoritet i detta hus håller fast vid något så förlegat som 40-timmarsveckan trots att det inte finns någon utredning någonstans som visar att det kommer att finnas lika mycket lönearbete i framtiden som det fanns i går. Att inte sänka arbetstiden nu, att inte dela på jobben nu, är detsamma som att acceptera hög arbetslöshet. Det är en arbetslöshet som kostar staten hundratalet miljarder kronor detta år, förutom att det kostar att så många människor, så många familjer och så många barn mår dåligt. Jag tror att det finns stora möjligheter för samarbete, men ett sådant samarbete måste bygga på tre grundbultar. För det första: Besparingar skall ske med socialt ansvar så att vi med höga inkomster får ta en större del av besparingarna. Vi måste faktiskt titta närmare också på de pensionärer som har full ATP. Där finns pengar att hämta. Det kan ske på ett rättvist sätt. För det andra: Besparingar måste ske så att inte konsumtionen minskar. Därför är det egentligen olyckligt att sänka nivån i socialförsäkringssystemen lika mycket för alla, vilket regeringen och Centern nu verkar vara inne på. Det gäller att inte dra undan konsumtionsutrymmet för låginkomsttagarna. Gör man det hämmar man i själva verket ekonomin. Därför är det bättre att införa ett brutet tak så att låginkomsttagare upp till en viss nivå får behålla sina 80 %. Den del av inkomsten som ligger över det brutna taket får man bara 40 % av. Då hämmar vi inte ekonomin och kan spara pengar. För det tredje: Det är viktigt att den ekonomiska politiken medför steg för att förbättra miljön. Det kan ske genom skatteväxling, dvs. sänkta arbetsgivaravgifter och höjda skatter på energi och utsläpp, men det kan också ske genom att vi styr företagsstöd och investeringar i sådan riktning att miljömål gynnas. Ett exempel är den överenskommelse som regeringen och Miljöpartiet gjorde i går, som innebär att stödet till solvärme ökar ytterligare och att ett rejält investeringsbidrag utgår för dem som vill satsa på miljövänliga biobränslen för uppvärmning. Med fler sådana överenskommelser kan vi se till att vi får ett brett rödgrönt samarbete, och det är bra för Sverige.

Fru talman! Jag delar helt den förhärskande inställningen att det inte är en dag för pajkastning. Det är värdefullt att de här resonemangen har kommit till stånd. Vi politiker, från alla partier, har en benägenhet att i första hand tänka på våra egna partiers bästa. Men jag tror att vi nu har kommit till en punkt i samhället - eller hur det nu skall uttryckas - där svenska folket, med all rätt, kräver att vi bryr oss om hela nationen och inte fastnar i partipolitisk träta. I och för sig vet vi alla att det är i de tuffa debatterna som det bästa kan vaskas fram. Men nu handlar det om att få upp svensk ekonomi på fast mark. Jag förstår därför Göran Persson mycket väl när han säger att det i dag inte är tid för krafsande i historien - kanske uttryckte han sig inte riktigt så - och för att gå tillbaka och se hur det varit. Men samtidigt må han förstå att valrörelsen inte längre är bakom oss, utan nu sitter vi här och känner en viss förvåning när man från socialdemokratiskt håll i dag applåderar att arbetslöshetsersättningen sänks till 75 %. Lars Leijonborg nämnde detta. Inte heller jag kan låta bli att stryka under det. Göran Persson, jag minns hur nuvarande finansministern tillsammans med statsministern nästan jagade livet ur kds när vi gjorde en - i jämförelse med vad ni skall göra - liten sänkning för kommunerna. Vård, omsorg och barnomsorg talas det om - jag läste i morse om Ingvar Carlssons och Göran Perssons uttalanden, men jag skall inte nu använda tiden till dem. Ni måste, precis som Göran Persson sade, ha viss förståelse för att minnet hos svenska folket inte är så dåligt. Det är inte heller så dåligt hos oss som nu är i opposition. Jag hoppas ärligt att det här räcker, att det här duger och att det här bär. Jag vill inte bli misstrodd på den punkten. Men samtidigt har Ingvar Carlsson naturligtvis helt rätt i, som han tidigare sagt, att vi har lagt fram - jag minns inte den exakta formuleringen - ett jättestort besparingsprogram. Det är rätt. Vi har ju redan genom beslut som är tagna, eller som är färdiga att tas, åstadkommit att barnbidragen sänks, att pensionerna minskar, att kommunerna får det sämre osv. Jag behöver inte räkna upp allt. Det mest famösa och förödande är emellertid, och det är egentligen det som hela den här debatten handlar om, ifall de besparingar som görs äts upp av för höga räntor, dvs. om vi gör besparingar som bara kastas i sjön. Återigen vill jag understryka: Jag hoppas att det här räcker, att räntan går ned och att signalen från denna dags debatt blir att Sverige håller på att kravla sig upp i det närmaste från en jumboplats i OECD, från kvicksanden upp på fast mark. Det var väl litet dunkelhet i det som Göran Persson sade, men jag hoppas att det är desto klarare tänkt och att vi så småningom får en helt annan möjlighet att tränga igenom och analysera det som här har presenterats. Samtidigt vet vi att det, även om vi fortsättningsvis lägger fram aldrig så rimliga sparpaket dock utan att få fart på företagsamheten, framför allt småföretagsamheten, blir mycket av en ljudande malm - jag läste i en tidning i morse att Göran Persson gillar den typen av bildspråk. Det vill vi inte ha, utan vi vill ha fart på företagsamheten och få folk i arbete. Jag kände mig inte riktigt säker på att så sker utifrån det som presenteras här. Då känner man en viss ängslan. Vi kristdemokrater skulle gärna se att någonting gjordes på tjänstemomsområdet och att man tog rejäla tag, om nu momsen skall tas ned, för att satsa på småföretagandet. Jag tror att det behövs. Fru talman! Jag undrar om inte en av de djupaste rötterna till Sveriges ekonomiska kris är att socialdemokratin vuxit sig så tätt samman med den offentliga sektorn. Man kan snudd på tala om siamesiska tvillingar. Socialdemokratin är nära nog den offentliga sektorn och tänker i de banorna. Vi i kds tror att det är oerhört viktigt att inte bara titta på budgetsaldot. I stället måste vi försöka fånga in, få fart på och sprida en optimism hos individen. Vi måste mobilisera oss själva och nyttja den kreativitet, den idealitet och det ansvarstagande som finns på jobbet, på fritiden och i familjen, så att vi litet grand kommer bort från tänkandet att staten skall göra allt. Detta är inte detsamma som att gå tillbaka till någon välgörenhetsinrättning, utan det är att nyttja de krafter som jag tror har drivit fram dagens debatt.

Fru talman! Låt mig börja med att instämma i Olof Johanssons principiella resonemang om vikten av att från de slutna rummen hos marknadens aktörer föra tillbaka diskussionen till folkrepresentationens rum, riksdagen. Det är oerhört viktigt att så sker. Denna process är intimt förknippad med vår förmåga och vår beredskap att visa att vi kan hantera de offentliga finanserna. Den som är satt i skuld är icke fri. Det vet alla enskilda som är djupt skuldsatta. Samma sak är det för en stat. Även om jag skulle kunna ta oerhört många debattpoäng på att rota i de gångna tre åren finns det ingen anledning att i dagens situation göra det. Nu är det samling och samförstånd som gäller. Vi har en god möjlighet att ta Sverige upp till en god ekonomisk utveckling. Jag kan avslöja för riksdagen att i den kompletteringsproposition som vi skall lägga fram är den underliggande utvecklingen i den reala ekonomin nu så stark att vi ser att vi kommer att kunna stabilisera statsskulden redan 1996. I valrörelsen sändes det fax till Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson skulle intyga att han var beredd att stabilisera statsskulden till 1998. Men så stark är nu utvecklingen i den reala ekonomin att vi ser att vi kommer att göra det 1996, såvida inte internationell valutaoro och internationella räntekriser så starkt smittar den hårt skuldsatta svenska ekonomin att den starka konjunktur som vi så väl behöver kommer av sig och blir för kort. Det är därför som det är så viktigt att i det här läget samarbeta samt visa fasthet och gemensamma värderingar för att därmed skapa tilltro till det svenska politiska systemets förmåga att hantera statsfinanserna. Jag tycker också att Olof Johansson pekade på en oerhört central punkt när vi nu skall ta Sverige ur den här krisen: Det kommer inte att gå om det inte finns ett bärande inslag av en rättvis fördelning. Där är Centern och socialdemokratin helt överens. Folkflertalet i Sverige kommer aldrig att acceptera svåra och tunga pålagor om man inte också ser att de som är starka bär sin del av bördan. Egentligen, Lars Leijonborg - som hade ett något trist inlägg - ligger väl just förklaringen till tillkortakommandet i att man, när Folkpartiet försökte sig på att sanera statsfinanserna, inte begrep den bärande dimensionen i den svenska politiken. Det går inte att göra stora, tunga och svåra ingrepp i socialförsäkringar och a-kassor och det går inte att bedriva sparkampanjer mot den offentliga sektorn om man samtidigt tycker sig ha råd att exempelvis avskaffa förmögenhetsskatten. Det är den insikten varje regering måste ha för att klara att i Sverige samla ett stabilt folkflertal för en sanering av de offentliga finanserna. Johan Lönnroth, man skall vara försiktig med att ta enkla poäng i den här svåra diskussionen genom att tala om att det var precis när regeringen slutade samtala med det ena partiet för att övergå till det andra som räntorna stack i väg. Det är inte seriöst. Alla som följer den här debatten kan lyssna på radions morgonsändningar i Ekot. Där berättar man hur dollarn fortsätter att rasa, hur japanerna får problem med sin ekonomi och hur tyskarna brottas med sin starka mark. Det är en världsekonomi i brand. Sverige är mer illa utsatt än många andra länder, just därför att vi släpar på vår stora skuldsättning. Se det internationella mönstret! Förstå sambanden och agera därefter! Låt mig också säga till Johan Lönnroth att han har rätt när han pekar på att denna riksdag har åstadkommit mer av konkreta beslut för att sanera statsfinanserna än vad som har gjorts på mången god dag. Det har skett med gemensamma ansträngningar - det får vi inte glömma. Men det får naturligtvis inte förhindra att vi går vidare om så är nödvändigt. Jag har hört att många talat om att man borde spara mera - oprecist, som vanligt. Men vi har grepp om de offentliga finanserna, och vi skall i början av sommaren till Bryssel leverera ett konvergensprogram. Jag delar Olof Johanssons uppfattning att det är klart att det här är en utmärkt grund att bygga det på, men det kan komma att behövas mer av diskussion och debatt. Till er som har synpunkter och vill samarbeta med regeringen och göra mer av olika typer av insatser för att stabilisera statsfinanserna säger jag på regeringens vägnar att vi nu inbjuder samtliga partier i riksdagen att delta i utformandet av konvergensprogrammet. Då får alla demonstrera i praktisk handling samarbetets svåra konst och ansvarstagandets ädla uttryck. Välkomna till gemensamt ansvarstagande för konvergensprogrammet! Härmed är hela riksdagen inbjuden.

Fru talman! Det var länge sedan jag hörde Göran Persson så hovsam i talarstolen. Jag kan i och för sig förstå bakgrunden till detta. Jag förstår också väl bakgrunden till att Göran Person, liksom för övrigt Johan Lönnroth, säger att vi nu inte skall diskutera historien. Men när man är i en besvärlig situation är det dock bra att veta hur man har kommit dit. Låt oss inte glömma detta som är det grundläggande i den krissituation som Sverige befinner sig i, att det var skattechocken och vänsterkursen som bäddade för kronraset och för räntekrisen. I januari sade regeringen att kronan skulle stärkas och att räntan skulle falla. Det blev precis tvärtom, på det sätt som vi varnade för. Och nu sitter man där och tvingas yxa till under natten vad man skall redovisa på morgonen. Det är inte alldeles lätt att dissekera det här. Det är ganska mycket optik, och vi letar efter en del av substansen. Det brukar sägas att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Må jag uttala förhoppningen om att det inte är fullt så dunkelt tänkt som det har varit dunkelt sagt på ett antal punkter denna morgon. Natten har måhända inte varit underbar - det överlåter jag åt nattens samtalspartner att själva precisera - men att döma av morgonens redovisning har natten i alla fall varit ganska så dunkel. Det är några konkreta punkter som bör kommenteras. Redan på fredag gives en utomordentlig möjlighet för kammaren, för socialdemokrater, centerpartister och andra, att rösta för det som man nu tydligen är överens om, dvs. att sänka ersättningsnivån i a-kassan till 75 % och bibehålla karensdagen. Det finns en moderat reservation på denna punkt. Varför vänta, när det behövs skarpa beslut? Rösta på fredag för vad ni kom överens om i tisdags! Man kan möjligen göra en och annan retrospektiv reflexion över en del av de debatter vi förde under den föregående mandatperioden. Jag minns att jag i en diskussion - med en person som skall vara onämnd i denna debatt - i LO-tidningen skrev om det halvlöfte som ni hela tiden ställer ut tillsammans med LO att höja ersättningsnivån i a-kassan: Glöm det! Ni kommer aldrig att göra det. Det är bara munväder. Det är långt sannolikare att ni kommer att vara i en situation där ni tvingas sänka ersättningsnivån i a-kassan. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna vem i den debatten som fick rätt i fråga om hur det blev med ersättningsnivån i a-kassan. Nu är detta inte så rasande mycket pengar; i storleksordningen 1,5 miljarder. Sedan tar man in litet på karensdagen. I förhållande till de dumheter man hade föreslagit tidigare är det bra. Men samtidigt försvinner 8 miljarder till sänkt matmoms. Det här är klassisk kohandel, och det är klassisk socialdemokrati när den är trängd. Det var likadant våren 1991, då det också var den sänkta matmomsen som skulle politiskt rädda socialdemokratin. Det är inte detta som Sverige behöver i detta läge - populärt som det måhända kan vara för ögonblicket. Jag förstår att man tar hem 3 miljarder på en del andra skattehöjningar, säkert av mera dubiös karaktär. Men hur får man i alla fall ekvationen att gå ihop? Har ni räknat i natt, eller vad har ni egentligen gjort? Det är också engångshistorien med 6 miljarder hit och dit, men det spelar ju ingen roll i den långsiktiga kalkylen. Det som återstår av substans, förefaller det som, är 7 miljarder från kommunerna, genom att man inte kompenserar dem för det man har ställt till med tillsammans med Johan Lönnroth och Birger Schlaug vad gäller egenavgiften. Inte heller där skall jag moralisera alltför mycket om vad som har varit. Jag kan notera att det i denna kammare icke längre finns den Bengt Westerberg som under den tidigare mandatperioden försvarade de mer begränsade kommunindragningar som vi gjort. I denna kammare finns, men icke med rätt att tala, fru talman, den person som då med hetta kritiserade just varje tanke på att man skulle ta från kommunerna. Nu gör man det, men såvitt jag förstår smetar man bort en hel del av de här miljarderna som smörjmedel i uppgörelsen när det gäller att kompensera på olika punkter. Vi får se hur det där går ihop. Så bäddar man - och det är det långsiktigt allvarliga - för en skattechock version 2 ute i kommunerna, genom att man inte har skattetak, man drar in och man ändrar vissa lagar, med optikens substans i detta. Men skattechocken version 2 lär drabba alla inkomsttagare, med udden nedåt, genom det som kommer att inträffa i kommunerna under de närmaste åren. Sveriges problem är, efter det som har inträffat, att det inte finns trovärdigheten att vi efter statsskuldsstabiliseringen, efter konjunkturuppgången, klarar att varaktigt lösa våra problem. Vad som krävs är varaktigt och kraftigt sänkta utgifter. Det letar vi efter. Vad som krävs är varaktigt stärkt krona och stärkt tillväxt i svensk ekonomi. Det letar vi fortfarande efter. Det förefaller - vi får se när papperen kommer på bordet och när siffrorna redovisas på presskonferenser - som om man valt svagt i stället för starkt, smalt i stället för brett. Natten var dunkel. Nu kommer morgonens klarhet. Men med denna konstruktion tror jag att ni får förbereda er för fler dunkla nätter.

Fru talman! Jag vill för ordningens skull tala om att vi arbetar inte enbart på nätterna - men också då. Jag tycker att det är viktigt att den signal går ut som nu tydliggjorts från regeringens sida, att alla riksdagens partier har möjlighet att ta ansvar. Jag tycker att det är utomordentligt bra att man inbjuder så brett som man gör för att hantera konvergensprogrammet. Det här handlar inte om retorik och konfrontation, utan det handlar om att göra en insats för det här landet. Låt mig deklarera för Centerns räkning att vi tänker stå fast och hålla ut tills vi är uppe ur det här marknadsdiket. Om våra tjänster behövs så finns vi där. Det är viktigt att ge den sortens långsiktiga signaler, så att det inte finns någon tveksamhet hos dem som kanske drar andra slutsatser av en ibland splittrad och ibland splittrande debatt. Låt mig också säga att man naturligtvis kan raljera om mervärdesskatt på maten, men det här handlar inte om någon kohandel. Det handlar om klassisk fördelningspolitik för folkrörelsepartier. Så enkelt tycker jag att det är. Jag har ingen anledning att i dag stå här och slå mig för bröstet för det vi har uppnått i denna uppgörelse. Jag bara konstaterar - det vet också personer i den tidigare regeringen - att vi i varje fall inte har motarbetat en utveckling i den riktning som vi nu kan se. Vi tycker också att det är viktigt med utgiftstak och budgetdisciplin, precis som finansministern har sagt. Vi tycker att det är viktigt att vi markerar vårt ansvar för att de små företagen skall få förutsättningar och chansen att skapa de nya jobben. Det är nämligen där de måste komma. Sverige måste bli en bättre småföretagarnation. Därav kvittningsrätten för nyföretagande om fem år; förslag som känns igen. Därför riskkapitalavdrag. Vi är naturligtvis nöjda med att skatterna på jord och skog nu tonar bort, därför att det var en särbehandling som kan slå fel. Låt mig också säga att det är självklart att vi ställer upp och finansierar de uppgörelser som vi har varit med om tidigare. Det handlar om ansvarstagande. Jag hoppas att så många som möjligt har samma känsla för nationell samling i fortsättningen. Nu finns möjligheten för alla att delta.

Fru talman! Det politiska språket syftar ibland till att skapa dunkelhet. När Birger Schlaug, en av regeringens tidigare partner, talar om att kommunerna skall få rätt att beskatta juridiska personer låter det som någon skatteteknisk formalitet. Men det är klart att det handlar om att beskatta de småföretag där de nya jobben skall komma. När Göran Persson säger att kommunerna inte skall få kompensation för höjda egenavgifter kan även det låta som en skatteteknisk formalitet, men det är en oerhört mycket mer dramatisk förändring än den som de senaste månaderna med hetta har diskuterats i Kommun-Sverige när det gäller skatteutjämningssystemet. Alla de delegationer som har kommit till Stockholm har diskuterat ekonomiska förändringar av långt mindre betydelse än vad det här handlar om. När Göran Persson säger att ett bärande inslag i varje program måste vara rättvisa kan det låta starkt. Men de kamrater som har hört samme Göran Persson använda samma ord tidigare här i kammaren måste ju tänka så här: Men förra gången han sade det var det ju för att vi inte skulle sänka ersättningen i a-kassan, för att vi skulle ta bort kvittningsrätten och för att vi inte skulle ta pengar från kommunerna. Jag tror alltså att vi politiker får ett stort problem med att förklara för väljarna varför det är så stor diskrepans mellan det som sägs före valet och det som görs efter valet. Jag är som sagt skeptisk. Till förslaget att sänka matmomsen är jag mycket skeptisk. I detta statsfinansiella läge är det oansvarigt. Jag tycker att de avtalsslutande parterna skall tänka om på den punkten. Jag är nöjd med några inslag i den här uppgörelsen. Det är utmärkt att kvittningsrätten återinförs och att det där riskkapitalet äntligen kommer. Av lappar från centerpartistiska vänner har jag också förstått att karensdagen kommer att bli kvar - det tror jag också är ett utmärkt besked. Men det behövs rejälare tag. Sverige behöver en långsiktig, marknadsekonomiskt inriktad politik. Folkpartiet är berett att medverka till alla beslut som krävs för att vi skall ta oss ur de nuvarande problemen. Men det kräver också att politiken har just den långsiktiga, marknadsekonomiska inriktningen.

Fru talman! Jag vill först försäkra Göran Persson att jag inte är så naiv att jag tror att räntan styrs av vilken samarbetspartner regeringen väljer. Det jag ville säga var någonting annat. Eftersom Carl Bildt och Lars Leijonborg säger att det var vänsterkursen - samarbetet med oss - som förde landet ned i diket ville jag bara göra det enkla påpekandet att om man tittar på verkligheten finner man att det faktiskt var under den period då socialdemokraterna träffade de olika överenskommelserna med oss som det gick förhållandevis bra. Men jag är fullt medveten om att det var internationella händelser som var det väsentliga i det som hände de senaste veckorna. Även jag har en och annan kontakt med den s.k. marknaden. Jag träffade häromdagen en företrädare för en av de större obligationshandlarna här i Norden. Han berättade att han hade träffat många av de ledande företrädare för kapitalplacerarna som jag vet att också Göran Persson har träffat i USA och på andra håll. Han redogjorde mycket öppet för vad han trodde att de hade sagt till Göran Persson. Deras världsbild är ju sådan att de helt enkelt inte accepterar den svenska modellen, dvs. att vi vill ha ett samhälle med full sysselsättning, rättvis fördelning och solidaritet. Det accepteras inte. Det uppfattas som en främmande fågel. Sverige skall drivas in i samma mönster som alla de andra tvåtredjedelssamhällena, klassamhällena, med brutala inkomstskillnader. Det är den föreställningsvärld som denna s.k. marknad lever i. De tar gruvligt fel, och jag skulle vilja uppmana Göran Persson att inte ha så stor respekt för de här "höjdarna", näringslivets toppar, som jag ibland kan få uppfattningen att socialdemokratins ledande personer har. Carl Bildt tog upp egenavgifterna. Egenavgifterna är ett otyg. Vi har kompromissat - det är sant - också om egenavgifterna. Men jag skulle vilja fråga Carl Bildt: Är Carl Bildt beredd att göra om egenavgifterna och åstadkomma en något rättvisare fördelning genom att ta bort den orättvisa avdragsrätten? Till sist vill jag säga att jag tror att vi i dag måste vidta åtgärder som stärker ekonomin för dem som har lägst inkomster. En fjärdedel av svenska folket ligger nära Socialstyrelsens definition av existensminimum. Det är inte hållbart, Göran Persson. Det program till sanering som ni nu kanske gör upp med Centern kan göras starkare; det kan göras väsentligt rättvisare. Att sänka a-kassan till 75 % är inte hållbart!

Fru talman! Alla ni som lyssnar! Det finns här i kammaren politiker som av rent partiegoistiska skäl vill skrämma den s.k. marknaden. Carl Bildt är en sådan politiker. När Carl Bildt var ute och surrade om att det skulle bli nyval - var det för att stabilisera svensk ekonomi eller var det för att göra partipolitiska vinster? En del tar bara ansvar för det egna partiets opinionssiffror och inte för Sverige. Carl Bildt är en sådan politiker. Dessutom tycker jag att Carl Bildt borde vara litet mer förankrad i svensk politik. Carl Bildt säger att Miljöpartiet skulle stå bakom egenavgifter. Det gör vi inte alls. Vi tycker att det i grunden är ett dåligt system. Framför allt skall man inte ha avdragsrätt för egenavgifter. Hade man inte haft det hade kommunerna nämligen sluppit det man nu kanske tvingas till. Det förslaget slår hårt mot kommunerna. Jag skulle ändå vilja uppmana Göran Persson att titta närmare på om man inte kan föra över en del pengar till kommunerna. Det handlar ändå om så grundläggande saker som barnomsorg, skola och sjukvård. Jag tror att det går att hitta bra lösningar Dessutom förstår jag fortfarande inte riktigt Socialdemokraternas och Centerns uppläggning när man vill dra undan konsumtionsutrymme för låginkomsttagarna. Då hämmas ju i själva verket ekonomin. Det måste vara grundläggande fel att göra på det sättet. Jag tror att det vore bättre att vi införde ett brutet tak så att vi lät låginkomsttagarna ha kvar sina ersättningsnivåer medan vi tog betydligt mer från oss med höga inkomster. Ekonomin skulle må bättre av det. Vi skall leverera konvergensprogram till Bryssel, sade Göran Persson. Ja, det skall vi. Men mer än så - vi skall också leverera 20 miljarder kronor i medlemsavgift. Fru talman och alla ni som lyssnar på läktaren och hemma vid radio och TV-apparaterna! Det blev inte som man sade. Det blev inte alls som man sade! Hur bra skulle det inte gå för svensk ekonomi bara vi blev medlemmar i EU - räntan skulle sjunka, maten skulle bli billigare och kronan skulle stabiliseras. Hur det gick? Ja, i går sålde Volvo ut stora delar av sin verksamhet till ett norskt företag, ett företag som ligger utanför EU och som dessutom leds av en EU-motståndare. Det är på något sätt symtomatiskt! Men, fru talman, nu börjar man en gång till med samma prat. Bara vi gör marknaden till lags blir allt bra. Men marknaden blir aldrig mätt. Marknaden vill alltid ha mer. Marknadens uppgift är att förränta och flytta pengar. 90 % av de pengar som i dag flyter över gränserna har inte med varor och tjänster att göra. Det är spekulation och jakt på räntepunkter. Därför behövs det spelregler - utom att vi naturligtvis måste sanera budgeten. Det behövs också politiker som står upp och säger: Låt oss tygla marknaden! Det är få politiker som vågar säga det, men vi blir fler och fler i Sverige, vi blir fler och fler i Europa, vi blir fler och fler i världen. När skall det bli fler och fler i det här rummet i Sveriges riksdag?

Fru talman! Det är onekligen uppmuntrande om Sverige får fason på statsskulden tidigare än vad vi hade vågat hoppas på. Det går väl att vaska fram flera förklaringar till det. Nu lever vi ju ändå alla i hushållsekonomier. Jag är litet förvånad över att Göran Persson talar om fördelningspolitik så frejdigt som han gör. Jag tycker ni har missat fördelningspolitiken, och det är förvånande. Flerbarnsfamiljerna med normala inkomster kan omöjligt tycka att socialdemokraterna bedriver en acceptabel och rimlig fördelningspolitik. De sämst ställda pensionärerna ställer sig inte heller upp och tackar för en aktiv och rättvis fördelningspolitik. Och vad förslaget att klä av kommunerna många miljarder kommer att leda till i fördelningspolitiskt hänseende kan vi väl också ana oss till. Det är ingen rim och reson i att socialdemokraterna så att säga får vila på gamla fördelningspolitiska lagrar när man nu uppenbarligen endast stirrar på budgetsaldot och enligt mitt sätt att se glömmer åtskilligt av vad en fördelningspolitik, om den skall vara rättvis, bör innehålla. Vi tycker alltså att satsningen på småföretagsamhet, på nya jobb - på det som under hela valrörelsen kallades riktiga jobb - är alldeles för liten. Det måste finnas något att fördela! Jag har verkligen ingenting emot att man sänker momsen på mat - det har vi också ivrat för - men jag vet inte om det är något som man kalla för klassisk fördelningspolitik, som Olof Johansson gjorde. Det är möjligtvis fördelningspolitik i någon ringa mån. Om vi nu skall, eller när vi nu måste, prioritera kan det inte vara rim och reson i något annat än att prioritera så att vi får fram flera arbetstillfällen. Sverige har löst sin arbetsmarknadspolitiska situation genom att bygga ut den offentliga sektorn. Om den nu skall snävas in måste det till rejäla aktiviteter för att få fram nya jobb. Det talades här också om folkrörelsepartier. Det är ett fint ord. Jag ansluter gärna vårt parti, som alla vet, till det uttrycket. Men då handlar det också om att tro på folket och att låta folket välja. Vi måste låta föräldrar välja, låta kreativiteten blomma och låta enskilda organisationer bli betrodda när det t.ex. gäller bistånd. Man skall i stället klä av dem biståndsresurser och lämpa över det på centrala organisationer. Man skall låta föräldrar - betro enskilda individer - välja skola, etc., etc. Ni kan inte bara tala om folkrörelsepartier och sedan springa ifrån den kursomläggning som Sverige behöver. Kreativitet som i dag är upplåst i den offentliga sektorn skall frigöras.
Fru talman! Lars Leijonborg gjorde sig skyldig till ett feltänkande. Han gjorde en poäng av att socialdemokratin nu tillsammans med Centern lägger fram ett förslag om kvittningsrätt. Han sade att det var ett våldsamt löftesbrott från socialdemokratins sida. Vi har gjort upp med Centern. Alla förslag som vi nu presenterar är inte socialdemokratiska förslag ursprungligen. En del förslag är förankrade i Centern, en del hos socialdemokratin. Man får mötas på halva vägen och ge och ta. Det är en fullständigt bisarr uppfattning om samarbete att det bara skulle vara den egna politiken som skall räknas. Socialdemokraterna är ett stort parti. Det är ett dominerande parti i riksdagen och i nästan samtliga kommuner i landet. Vi socialdemokrater är vana att samarbeta. Trots att vårt parti är stort och dominerande kan vi inte alltid få som vi vill. Vi måste ta intryck och vara beredda att lyssna. Vi har lyssnat på Centern. Vi är beredda att lyssna på fler partier, Lars Leijonborg. Det krävs dock att man orkar släppa den enkla partipolitiska retoriken och möta de krav som svenska folket nu ställer på den här riksdagen att samarbeta för vårt fina lands skull. Det är det som det handlar om. Släpp allt det här tjafset om vad som sades vid det ena eller det andra tillfället! Jag har bättre repliker än Lars Leijonborg. Jag är inte rädd för den debatten. Jag kan försäkra kammarens ledamöter om att jag med god tillförsikt skulle ge mig in i en kuggning med Lars Leijonborg om olika skeenden, fördelningspolitiska aspekter och tidigare regeringsförslag. Jag tror t.o.m. att jag kan vinna den debatten. Men det är inte det som svenska folket förväntar sig i dag. Svenska folket förväntar sig faktiskt att vi är vuxna uppgiften att ta landet ur krisen och visa det allvar och den samling som våra väljare har rätt att kräva av oss. Det är detta som det handlar om. Till Johan Lönnroth vill jag säga att det är riktigt att det för en finansminister är viktigt att möta hela samhället. Jag har en oerhört stimulerande uppgift. Ena dagen får jag stå på Wall Street och möta investerare hos bl.a. Goldman Sachs, Salomon Brothers och J P Morgan. Två dagar senare står jag i Folkets hus i Hälleforsnäs och berättar om samma ekonomiska politik. Det är samma budskap i Hälleforsnäs som på Wall Street. Det är samma budskap och samma politik som presenteras. Sverige har mot bakgrund av vad vi har gjort och den starka utvecklingen i den reala ekonomin en god historia att berätta. Det finns anledning att ta vara på styrkan och möta de svenska medborgarna med respekt precis på samma sätt som man möter marknadens aktörer med den respekt de förtjänar - men aldrig med underdånighet. Mitt och regeringens mandat utgår från denna riksdag och från svenska folket. Det är våra uppdragsgivare. Det får vi aldrig glömma. Jag tycker också att Birger Schlaug gjorde det litet lätt för sig. Visst, vi skall delta i och driva på debatten internationellt om det vi nu upplever på marknadens område - valutaoro och ränteoro. Men låt oss inte använda den diskussionen som en smitväg ut från de verkligt svåra reala problemen i den svenska ekonomin. Vi har problem, och vi måste se dem. Vi kommer aldrig att kunna reglera bort, utan vi måste realt krona för krona nu ta ner vår stora skuldsättning och den vägen göra oss oberoende, fria från en marknad som är alltför snabb i sina rörelser för att långsiktigt gå att förena i en sådan situation med ett ansvarstagande för ett välfärdssamhälle. Smit inte ut i en regleringsdebatt när vi har de verkligt svåra besluten att fatta här och nu. Kommunerna har diskuterats. De är en oerhört viktig del i det svenska samhället. Kommunerna står för vård, omsorg och utbildning. I det här läget finns det inget utrymme för att lova ytterligare 9 miljarder kronor till kommun och landstingssektorn. Vi klarar inte det. Centern och Socialdemokratin är de partier som bär Kommunsverige. Det är vi som ger det här kärva beskedet. Det beror inte på att vi ideologiskt skulle vilja bekämpa kommunerna. Alf Svensson har faktiskt rätt, socialdemokratin är hopvuxen med Kommunsverige. Det är vår skapelse - tillsammans med många träget arbetande centerpartister. Vi inser att den samhällsekonomiska situationen är sådan att man inte kan sända ut ett löfte om dessa nya pengar. Det vore att ge ett löfte som inte kan infrias. Hittills har det alltid varit så och skall så vara även i fortsättningen, att den regering där jag är finansminister kommer att se till att de löften som ställs ut om besparingar och uppoffringar tänker vi ta hem. De eventuella förmåner vi kan se i en framtid skall vi så småningom erbjuda. Men först är det några hårda år, och de skall vi igenom.

Fru talman! Johan Lönnroth ville inte att han enbart skulle få skulden för den vänsterkurs och den skattechock som ledde till kronfallet och ränteuppgången. På denna punkt kan jag ge honom rätt. Vänstern drev på, men ansvaret låg inom socialdemokratin. Regeringen slog in på vänsterkursen, och det är regeringen som bär ansvar för det som därefter inträffade. Det är regeringens politik som bröt samman. Det är regeringen som nu tvingas till nödåtgärder. Göran Persson sade någonting som jag tycker t.o.m. med Göran Perssons mått mätt går litet långt. Det gäller a-kassan, som nu går ned till 75 %. Minns alla debatten om detta? Göran Persson säger att socialdemokratin inte är något eget parti utan får kompromissa med andra. Har någon någonsin hört Centern kräva det här? Är det ett Centerkrav som ni har drivit igenom att sänka ersättningsnivån i a-kassan, som ni har fått tvinga Persson till? Alla vet att så inte är fallet. Det här är någonting som herr Persson i den desperata nattens dunkelhet har tvingats ta upp ur sin fatabur med samma precision och finess som han en gång i somras tog fram karensdagen i föräldraförsäkringen. Jag säger inte att det är fel. Men jag hade fel när jag sade att vi kan votera om det på fredag. Ni voterade emot det i förra veckan. Nu har ni möjlighet att ändra er. Det är som sagt svårt att få räkneoperationen att gå ihop. Det handlar om en hel del optik och åtskilliga engångsoperationer. Det saknar långsiktig betydelse. Permanent handlar det om a-kassa och socialförsäkringssystemet. Det är bra. De pengarna spenderas till mycket stor del på den politiska operationen med matmomsen som har mycket litet med Sveriges långsiktiga ekonomiska problem att göra. Under de senaste månaderna har regeringens ekonomiska politik brutit samman. Den gick inte att presentera i Sverige, och den gick inte att presentera för omvärlden. Den ledde till kronkris och räntekris. Regeringen hade att välja väg. Det var ett viktigt vägval. Det som har inträffat är att man valde det som sannolikt var för svagt bl.a. därför att det är för smalt. Det är inte säkert - det kan ingen av oss veta - att det hade varit möjligt att åstadkomma någonting som var bredare, starkare och bättre för Sverige. Vi kan inte veta om det hade varit möjligt. Men det vi vet och det som är budskapet från denna natt och denna morgon är att regeringen, socialdemokratin, inte ens i Sveriges intresse ville göra försöket.

Fru talman! Jag har medvetet anslagit en ton i den här debatten. Jag har undvikit polemik. Jag tror nämligen inte, vilket jag har sagt flera gånger, att de som följer debatten hemma vid TV-apparaterna eller här i kammaren förväntar sig det i dag. Därför har jag avstått från att replikera Carl Bildt under mina två tidigare inlägg. Det hade inte varit konstruktivt och meningsfullt. Det är till skada när man får en sådan situation, och det är trist. Men några sakliga förlöpningar från Carl Bildts sida skall ändå rättas till. I den här stunden behövs en kraftsamling. Då skall man inte gå härifrån med intryck av att saker och ting är suddiga eller oprecisa. Jag har inte känt för att lägga fram suddiga förslag. Vi har lagt fram utomordentligt "svåra" förslag till den här riksdagen. De förslag som vi lägger fram i den här kompletteringspropositionen är i allra högsta grad skarpa. Vi har dock forcerat arbetet den sista tiden, eftersom moderaterna ville ha en debatt i dag om ekonomisk politik. Låt mig göra klart för alla som lyssnar att momssänkningen kommer att finansieras till sista kronan. Det råder inget tvivel om det. Kärnan i den finansieringen är 75-procentspaketet. Vi är medvetna om att vi gör en indragning från kommunerna fram till 1998 som är värd 7 miljarder kronor. Men, Carl Bildt, det är värre än så. 2 miljarder ytterligare skall läggas till, eftersom vi också har landsting i det här sammanhanget. Vi är medvetna om det. Vi gör sådana här ansträngningar i detta krisläge. Därför blir jag upprörd när jag möts av dem som beskriver detta som dunkelt, ogenomtänkt, felräknat och som att det inte ger några effekter. Tyvärr är vi i ett läge då det inte finns några nya pengar att dela ut. Det här är utomordentligt stramt. Vi kommer att kunna redovisa kalkyler när vi lägger fram kompletteringspropositionen som ger belägg för detta. Om någon tycker att det här är otillräckligt är denne någon, oavsett vem det är, härmed inbjuden att komma med synpunkter på det konvergensprogram som vi skall redovisa i sommar. Det blir nästa stora ekonomisk-politiska möjlighet att demonstrera ett samförstånd i Sverige som är ännu större än det som Centern och Socialdemokraterna har haft chans att demonstrera i den här debatten.
Jag vill framföra min och kammarens uppskattning till partiernas företrädare för en sällsynt levande, intressant och tankeväckande debatt i en för hela landet avgörande fråga. Innan vi går vidare på föredragningslistan har jag några meddelanden att framföra om arbetet i kammaren i dag och under resten av veckan. Vi kommer nu att först debattera skatteutskottets betänkande om anslag till Tullverket, som tas upp till förnyad behandling. Efter den debatten kommer vi att votera om det betänkandet jämte skatteutskottets betänkanden nr 19 och 24 och finansutskottets betänkande nr 23, som debatterades förra veckan. Därefter debatteras och avgörs utrikesutskottets betänkande nr 15 om internationellt utvecklingssamarbete. Till detta betänkande finns 162 reservationer fogade. Om alla skulle fullfölja dem skulle det resultera i en fullständigt orimlig votering. Jag vill därför erinra om den rekommendation som enhälligt har utfärdats av partiernas företrädare om att vi skall hjälpas åt att nedbringa antalet voteringar. Ambitionen är att vi skall avgöra detta ärende i dag så att vi hinner slutföra samtliga ärenden under denna vecka, senast på fredag. Om det blir nödvändigt kommer vi att ha voteringar efter kl. 14.00 på fredag, eftersom vi har så mycket att klara av under resten av våren. Det ligger i kammarens egen hand att avgöra om det blir nödvändigt.

Fru talman! När det gäller detta betänkande från skatteutskottet vill jag inledningsvis yrka bifall till reservation 1 och 4. Vi står naturligtvis bakom de övriga moderata reservationerna som är fogade till betänkandet. Majoriteten ville vid den förnyade utskottsbehandlingen inte medverka till att riksdagen, innan beslut fattades i dessa frågor, skulle få ta del av vad som kunde komma fram vid hearingen den 27 april i fråga om klassificeringen av flygplatser. Det hade varit önskvärt att bryta ut denna del ur betänkandet och behandla den efteråt. I ett särskilt yttrande redogör vi för vår syn på denna formfråga. Frågan om flygplatser är viktig för näringslivet och den regionala utvecklingen. Det visar t.ex. en artikel av en näringslivsföreträdare i Svenska Dagbladet i dag. Av talarlistan att döma hade de andra utskottsledamöterna tänkt sig en litet längre debatt kring detta än vad jag hade tänkt mig. Jag tillåter mig därför att säga några meningar utöver de formella yrkandena. Riksdagen har möjlighet att påverka utvecklingen, även om vi nu måste behandla frågorna i ett sammanhang, genom att rösta för reservation 4. Därmed uttalar vi oss även i sakfrågan. Nu kommer emellertid riksdagen att frånhända sig denna möjlighet, av allt att döma. Då har regeringen, genom majoritetens agerande, frågan och ansvaret i sin hand. Det är ett ansvar som man nu måste ta, inte minst mot bakgrund av de delade uppfattningar som finns mellan myndigheterna i den här frågan. Frågan om gemenskapsflygplatser är inte enbart en fråga om tullens dimensionering. Argumenten från debatten i förra veckan kanske inte behöver upprepas, men jag vill ändå framhålla att vi anser att klassificering av flygplatser är en nationell angelägenhet som riksdagen borde ha haft möjlighet att uttala sig om. Jag tror emellertid att det har varit bra att vi har fått den här debatten. Jag hoppas också att myndigheterna tar intryck av kammarbehandlingen och av den starka opinion som finns i riksdagen när det gäller den här frågan. Inte minst hoppas jag att även Centern och Folkpartiet skall stödja reservation 4 som är fogad till betänkandet. Det skulle göra markeringen ännu starkare.

Fru talman! Orsaken till att vi åter behandlar det här ärendet är bekant. Det fanns i förra veckan anledning att återförvisa det för en förnyad utskottsbehandling. Anledningen var att verksamhetsföreträdarna, dvs. Generaltullstyrelsen och Luftfartsverket, hade uppenbara svårigheter att komma överens om hur tullfrågornas hantering skall lösas på de flygplatser som har internationell trafik. Det hade varit lämpligt att bryta ut den här frågeställningen ur betänkandet, men majoriteten i utskottet har förvägrat oss denna hantering. I det läget anser jag inte att det finns någon grund för att vidare obstruera. I dag har vi anledning att fatta de beslut som erfordras för att Tullverket skall kunna påbörja sin rationaliseringsverksamhet och sin anpassning till den nya situation som EU-medlemskapet innebär.

Jag yrkar i det här läget bifall enbart till reservation nr 1.

Fru talman! Också jag beklagar att utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och miljöpartister i skatteutskottet, inte var beredd att lyfta ut frågan om klassificering av flygplatser ur betänkandet. Jag menar att det mycket väl hade kunnat ske utan någon fördröjning av själva anslagsfrågan. Nu har vi ändå att behandla det här ärendet, och jag yrkar då bifall till reservation nr 1 men står naturligtvis även bakom de andra reservationerna som Folkpartiet har fogat till det här betänkandet.

Fru talman! Redan när det tidigare betänkandet i ärendet, skatteutskottets betänkande nr 23, behandlades hade Vänsterpartiet en reservation under mom. 3, som innebar att vi tillstyrkte en moderat motion som behandlade frågan om klassificering av flygplatser. Vi menar att den reservationen var bra, och vi hade gärna voterat om den och hoppats på ett stöd som gick utanför Vänsterpartiet. Jag tror att det hade varit möjligt. Nu beslöt kammaren i stället att återremittera hela ärendet. Tanken var då att bryta ut den här frågan från betänkandet. Vi menar att det var tveksamt. Vi menar att det fanns en bra reservation och att det också fanns ett rimligt underlag för ett ställningstagande. Nu blev ärendet ändå återremitterat - det räcker ju med att en tredjedel av kammarens ledamöter röstar för det. Kammaren menade att frågan skulle brytas ut ur betänkandet. Vi var inte säkra på att det fanns ett behov av det. Vi hade i och för sig förståelse för de krafter som ville göra det, så vi avstod från att rösta i voteringen. Nu bröts frågan inte ut, utan utskottet gick till förnyat beslut. Det ledde till att moderaterna i utskottet yrkade bifall till en moderat motion, och det tycker jag är rimligt. Vänsterpartiet kunde då i enlighet med det tidigare ställningstagandet på nytt sluta upp bakom motionen, och vi kunde enas om en gemensam reservation, som även Kristdemokraterna sluter upp bakom. Jag tycker att detta är väldigt bra. Det visar att vi ibland även här i Sverige kan göra oväntade blocköverskridande reservationer, och det kan vara bra ibland i sak. Det är att beklaga att andra partier inte har förmått sig till en sådan samsyn, för vi behöver fler än de tre plus en internationella flyghamnar som regeringen har fattat beslut om. Det är alldeles för otillräckligt. Vi behöver fler, och de ytterligare flyghamnar som behövs behöver också en fullgod tullnärvaro, så att vi kan upprätthålla kontroll gentemot farligt gods, särskilt narkotika. Det är vad som sägs i denna reservation, och det är väldigt svårt att förstå varför övriga partier inte kan dela denna syn. Det är mycket svårt att förstå.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till Moderata samlingspartiets, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation under mom. 3, nr 4, samt 2. Jag kan för kammaren också anmäla att vi oavsett hur det går i de olika kontravoteringarna kommer att stöda alla reservationer under mom. 1. Alla dessa är bättre än utskottets majoritetsskrivningar.

Fru talman! Jag begärde inte replik i syfte att gå i polemik, utan jag vill bara göra den noteringen att vi i den reservation nr 4 som kammaren nu kan ta ställning till har gått litet längre än vad som var möjligt i det tidigare betänkandet och tydligare uttalat behovet av fler flygplatser, vilket gör det än smakligare att stöda denna reservationstext.

Fru talman! Motivet för att återremittera ärendet till skatteutskottet var att det förelåg osäkerhet angående underlaget för beslut om antalet gemenskapsflygplatser. Den information som redan nu finns tillgänglig pekar på att Sverige bör anmäla ett större antal flygplatser som gemenskapsflygplatser, så att näringslivets och regionernas framtida behov täcks. Det är regeringens ansvar att fatta de beslut som behövs för att detta skall uppnås. Tullnärvaron på orter med internationell luftfart måste säkras. Antalet gemenskapsflygplatser är sannerligen inte den enda punkten som är osäker i detta betänkande. Miljöpartiet innebär att företagens avgifter ökar. Men hur skall dessa avgifter användas? I debatten förra veckan sade Socialdemokraternas talesman Sverre Palm: "Avgifterna är inte till för att finansiera narkotikakontroll och service till företagen." Vidare sade Sverre Palm: "Avgifterna ingår faktiskt i Tullens budget i vissa avseenden. I vissa avseenden ingår de i regeringens budget." Men i motiveringen till uppgörelsen skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet: "Syftet är dock att de skall ge förbättringar av kontrollverksamheten och bättre service åt näringslivet. Ambitionsnivån är att inte eftersätta narkotikabevakningen." Vad är det som gäller? Kommer avgifterna narkotikabekämpningen till godo eller inte? Nästan varje dag kommer nu larmrapporter om att narkotikamissbruket ökar, framför allt i sydvästra Sverige, vilket jag har redogjort för i tidigare debatter. I en artikel i tidningen Arbetet läste jag att statsrådet Anna Hedborg vid ett besök i Helsingborg i fredags sade att det är hög tid att slå larm om ungas drogvanor. Socialministern fick med sig ett uttalande som gick ut på att Helsingborgs möjligheter som gränsstad att bekämpa narkotikan bibehålls. Enligt tidningsartikeln lovade Anna Hedborg att ta hand om uttalandet. Vad som nu krävs är att larmrapporterna leder till en konkret uppföljning och åtgärder, inte bara fler ord. Det måste ske en skyndsam utvärdering av effekterna för kontrollverksamheten av bl.a. narkotika och tullverksamheten i övrigt. Jag uppmanar regeringen att vidta åtgärder så att utvärderingen blir genomförd. Det är angeläget att regeringen noga uppmärksammar konsekvenserna av besparingarna. Regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i riksdagen får ta ansvaret för de kraftiga neddragningarna inom Tullverket. Jag är övertygad om att det kommer att behövas mer resurser till Tullverket. För att vinna tid yrkar jag bifall endast till de kristdemokratiska reservationerna nr 3, 4 och 6, men jag står bakom alla de reservationer som vi har medverkat i. Beträffande anslaget kommer vi i andra hand att stöda reservation nr 1.

Herr talman! Avsikten med återförvisningen av skatteutskottets betänkande nr 23, Anslag till Tullverket, till utskottet för ny behandling var att frågan om klassificering av flygplatser skulle brytas ut för separat behandling. Efter förnyad behandling kan vi konstatera att det inte har funnits anledning att frångå utskottets tidigare ställningstagande. Vi har pekat på det faktum att det handlar om ett anslagsärende som måste ses som en helhet, och det är därmed direkt olämpligt att bryta ut någon fråga ur betänkandet. En fördröjning av hela ärendet skulle fördröja den nödvändiga förändring som Tullverket står inför. En fördröjning skulle också vara kostsam, och den skulle leda till ökad oro hos dem som jobbar i Tullverket. Herr talman! Frågan slutdebatterades i torsdags, och något nytt har inte tillförts. Därmed anser jag att vi inte har behov av att utnyttja vår replikrätt. Med hänvisning till utskottsmajoritetens ställningstagande i nu föreliggande betänkande och vad jag sade i debatten om Tullverkets anslag här i kammaren i torsdags yrkar jag bifall till utskottets hemställan i skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU33

Herr talman! Det är beklagligt att Sverre Palm och jag och andra i utskottet inte kunde enas vid utskottsbehandlingen i torsdags kväll när det gäller frågan om huruvida detta skall ses som ett anslagsärende eller inte. Oavsett om det blir majoritetens anslag eller vårt anslag som vinner kammarens gehör är det sedan myndigheterna som skall ta ställning till antalet flygplatser. Därmed kan man per definition konstatera att det inte är ett anslagsärende. Det är andra överväganden som skall göras.
Herr talman! Jag skall också fatta mig kort och inte ha onödigt många repliker här i dag. Jag vill fråga Sverre Palm som talesperson för socialdemokraterna i riksdagen hur han ser på en uppföljning och utvärdering av de kraftiga besparingarna. Är socialdemokraterna i riksdagen beredda att trycka på regeringen så att den här uppföljningen verkligen kommer till stånd så att vi kan korrigera anslagen till Tullen i ett senare skede om så skulle behövas? Eller tänker socialdemokraterna här i riksdagen helt passivt se på utvecklingen framöver?

Herr talman! Jag tänker inte heller försöka ta upp en debatt igen, även om Michael Stjernström gör det. Jag kan bara konstatera att han försöker göra gällande att de kraftiga nerdragningar inom Tullen som nu kommer att beslutas om skulle vara ett resultat av en överenskommelse mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Låt mig då påpeka att en effekt som vi nu ser av EU-medlemskapet bl.a. är att Tullens arbete måste omorganiseras eftersom en del arbete försvinner. Det är en direkt effekt av EU-medlemskapet och inte av den uppgörelse som vi har gjort. Jag tänker inte heller ta några repliker eftersom vi hade den här debatten förra veckan, som Sverre Palm påpekade. Det finns ingen anledning att ta den långsamma reprisen i dag. Jag konstaterar bara att vi står fast vid vår uppfattning att det inte är riksdagens eller skatteutskottets uppgift att bestämma vilka flygplatser som skall klassas som internationella. Det gör Luftfartsverket och Tullverket. De har fått det förtroendet. Jag tycker att de skall få slutföra detta. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det finns anledning till en betydande optimism när det gäller effekten av de biståndsinsatser som nu görs världen över. En miljard människor lever under absolut fattigdom. Men vi har sett i flera länder att man nu på bara en generation, 20-30 år, kan gå från absolut fattigdom till relativt välstånd. Vi vet också att 68 % av u-ländernas befolkning nu bor i länder med en snabb ekonomisk tillväxt. I själva verket har vi sett en revolution i u-världen när det gäller både demokrati och marknadsekonomi. Detta måste naturligtvis också få konsekvenser för de svenska biståndsinsatserna. En miljard människor i u-världen lever i vad man betecknar som absolut fattigdom - svält och sjukdomar. De är ofta illiterata och förtryckta. I Stillahavsasien bor 40 % av u-världens befolkning. Biståndet där belöper sig till 5 dollar per invånare. Man har en tillväxttakt på 8-10 % om året. Detta område har tidigare hämmats av en socialistisk planekonomi. En rad länder, t.ex. Kina och Vietnam, har kvar en enpartidiktatur. Övergången till marknadsekonomi har snabbt fått en tilväxt på gång som verkar stabil och gedigen. I Sydasien bor 30 % av u-världens befolkning. Även här är det samlade biståndet ungefär 5 dollar per invånare. Här lider man under dels feodalism, dels en demokratisk socialism, som har lett till en stagnation. Men man börjar nu få en tillväxt som vi kan ha vissa förhoppningar om skall bli stabil och uthållig. I Mellanöstern och Nordafrika, dvs. arabvärlden och Iran, bor 6 % av u-världens befolkning. Här har man det högsta biståndet någonstans. Det rör sig om 40 dollar per invånare. Detta är länder som ofta har betydande inkomster från oljeexport. Men man har drabbats av arabisk socialism. Speciellt Egypten har haft bekymmer med Nassers socialistiska politik. Här finns också en utvecklingsfientlighet som är ganska karakteristisk för muslimska länder. Det har lett till att man, trots de resurser som faktiskt finns i ganska rik omfattning, har haft en svag utveckling. I Afrika söder om Sahara bor 14 % av u-världens befolkning. Man har här 35 dollar per invånare och år i bistånd. Här ökar fattigdomen. Det är här problemen är riktigt stora. Man har ett tungt kolonialt arv att bära. Den afrikanska socialismen har inte gjort situationen bättre. Vi ser nu dock en positiv utveckling i Sydafrika, en utveckling som kan bli motorn för en positiv utveckling i hela södra Afrika. Man kan konstatera att 10 % av u-världens befolkning bor i Latinamerika. Man har 11 dollar i bistånd per invånare och år. Här finns några av de länder som tidigare hörde till världens rikaste. Under mellankrigstiden var Uruguay och Argentina bland världens fem rikaste länder. Man har inte haft något världskrig här nere, men man har haft en statsfixering och en strävan efter att skydda sina ekonomier, som har gjort att man har fått en ytterst bekymmersam ekonomisk utveckling. Den har nu vänt på ett dramatiskt sätt. Det finns inte längre någon diktator i Latinamerika utöver Fidel Castro på Kuba. Man har fått en övergång till frihandel, som har lett till att det som för bara tio år sedan var en tickande skuldbomb för hela världsekonomin nu har blivit en magnet för det internationella kapitalet. Den internationella situationen förändras alltså dramatiskt och snabbt. Det leder naturligtvis också till att man får se över inriktningen på det svenska biståndet. Vad vi i dagens läge främst kan göra för att bidra till att bekämpa fattigdomen i u-världen är att med frihandel öppna våra gränser för dessa länders produkter. Vi har haft en lång diskussion om procentmål i Sverige. Det är helt klart att vi skall ha ett rejält bistånd. Men jag tror att procentmål ger en olycklig fixering. När man skall sätta upp mål för en verksamhet är det viktigt att också kunna mäta rätt saker. Det är inte att mäta rätt saker, att mäta hur mycket pengar man har förbrukat. Det är inte så att man har uppnått något väsentligt därför att man har gjort av med en viss summa pengar. Det är typiskt att vi inte har något tioprocentsmål för sjukvården eller något fyraprocentsmål för försvaret. En annan svaghet är att ett procentmål från vår synpunkt innebär att vi har en viss summa i kronor. Vi kan alltså lura oss själva. Räknat i dollar är det något helt annat. Under 20 år har 1 % av svensk BNI halverats i förhållande till dollarn. Det är trots allt beloppen i dollar som är det väsentliga för u-länderna. Regeringen föreslår i sin proposition en ny biståndsorganisation. Den har inget namn, men det är ett super-SIDA som skall skapas, med sammanslagning av alla organisationer som nu för statens räkning bedriver bistånd. Vi tror från vår sida inte att man får några stordriftsfördelar när man bedriver biståndspolitik. Vi tror tvärtom att man, med det mycket skiftande behovsmönstret, skall ha en stor flexibilitet och inte en stel byråkrati och en omfattande egenregiverksamhet. Man fastnar snabbt i en organisation som sedan är svår att hantera. Vår uppfattning är alltså att mål och medel skall fastslås av riksdag och regering, som i dag. Sedan skall UD ha huvudansvaret för det svenska biståndet. UD skall i ökande utsträckning kunna upphandla bistånd från frivilligorganisationer - kyrkor, Röda korset, Rädda Barnen, Diakonia och allt vad de heter. Orsaken till att vi tycker att det är så värdefullt är att frivilligorganisationerna har möjlighet att arbeta även i odemokratiska länder utan att man därför stöder odemokratiska regimer. Dessutom har frivilligorganisationerna ett engagemang som är värdefullt för verksamheten att ta vara på. De har en flexibilitet när det gäller att förändra sig, som en statlig byråkrati aldrig kan uppnå. Sedan skall man också kunna upphandla från andra myndigheter och företag. Vi tror dock att huvudansvaret skall ligga inom UD, inte på en stor imponerande svensk byråkrati i myndighetsform. Det kan behövas en administration speciellt för Afrika nere i Afrika. Det är där vi måste lägga huvudvikten i vårt arbete på biståndsområdet. Det innebär att vi vill bygga upp en kontroll med fristående utvärderingsinstitut, som granskar det svenska biståndet. Vi vill använda våra ambassader för att på plats följa upp det bistånd UD i ökande utsträckning upphandlar. Det innebär i sin tur också att fältpersonal ingår i upphandlingen, och de summorna kan reduceras successivt. Sandö kan så småningom också avvecklas. När det gäller innehållet i det svenska biståndet är det rimligt att se på vad det är som har skapat framgångarna i inte minst Stillahavsasien. Vad är det som skapar de framgångar i Latinamerika som vi nu ser framför oss? Det är marknadsekonomin, den öppna marknaden, dvs. frihandeln, respekten för mänskliga rättigheter och uppbyggnaden av en stabil demokrati. Det är alltså viktigt för oss att bidra till just dessa områden. Det innebär att det förslag som nu ligger om att demokratibiståndet skall prövas av stiftelser där de olika partiorganisationerna kan gå in och arbeta via systerpartier i biståndsländer är någonting som vi ser mycket positivt på. Det är viktigt att bygga upp marknadsekonomins institutioner, dvs. bankväsende och börsväsende, och att bygga upp rättsstaten och fiskala sidor. Det är inte minst viktigt för den spirande företagsamheten att de har fasta spelregler. Där kan vi göra mycket med kunskapsöverföring. Likaså är det viktigt att stötta den infrastruktur, t.ex. vägar, som inte är direkt lönsam för investerare att satsa på i dessa länder. Det är nämligen viktigt att vi får ett växande entreprenörskap, en värld av självägande bönder och småföretagare, ett enskilt ägande, som motor i den ekonomiska uppbyggnad som vi skall ha i u-världens länder. En annan viktig uppgift för oss är skuldavskrivningar. Men här gäller det också att se på vad man gör. Det finns ett antal små fattiga länder i Afrika vilkas skuldbörda visserligen ur deras budgetsynpunkt är ganska stor. Men det handlar i realiteten om så pass små belopp att det går att lösa via det vanliga biståndet. Sedan finns det de 21 s.k. högt skuldsatta länderna. Det är medelinkomstländer, ofta med betydande naturresurser, icke sällan olja, där man har intecknat framtida oljeinkomster i hög skuldsättning. Det är mer tveksamt att ytterligare skapa möjligheter för dessa länder att bygga upp en ny skuldbörda. Det kanske allra viktigaste är att bevara möjligheterna att när man byter regim i ett land, när man går från diktatur till demokrati, skall den nya regimen inte behöva släpa på en orimligt hög skuldbörda. Där är det viktigt att ge de nya demokratiska regimerna en hyfsad chans att reda upp den ekonomiska situationen. Det är också viktigt med det vi kallar för humanitärt bistånd. Då menar vi det bistånd som inte går till regimerna utan som går ut till människorna, mycket ofta via frivilligorganisationerna. Här handlar det om basal utbildning, inte minst för kvinnorna. Det är oerhört viktigt för dessa länder att man har ett genderperspektiv. Det gäller inte minst därför att det också hjälper oss att lösa problemen med befolkningsfrågan och den befolkningsexplosion hotar att vara på väg. Det är också viktigt att med basal hälsovård, inklusive reproduktiv hälsa. Det är viktigt att den utveckling som byggs upp är hållbar. Sedan är det naturligtvis viktigt att vi är beredda till ett kraftfullt och effektivt katastrofbistånd. En viktig aspekt är att katastrofbiståndet skall ersätta den skörd som faller bort men sedan inte fortsätta så att man slår ut landets jordbruksproduktion i framtiden. Det är också viktigt att biståndet inte kan användas till att låta korrupta regimer sitta kvar längre än absolut nödvändigt. Det är därför vi i våra förslag skär på de länder där det sitter diktaturer i godan ro. När det gäller det multinationella biståndet vill vi stödja Bretton Woods-institutionerna, inte minst Världsbanken, och framför allt IFC och IDA, som vi tycker är en stor tillgång. Det är i realiteten ekonomer från Sydasiens uländer som har lagt upp den strategi som biståndet från Världsbanken kanaliseras genom. Vi menar att man skall ställa krav. För att få bistånd skall man också få utveckling och demokrati. Det är en sund väg, och den är dikterad från u-länderna från början. Vi tycker att det är en riktig väg. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservation 1. Vi står bakom alla våra reservationer, men tänker bara begära votering på reservation 1.

Herr talman! Riksdagen har fastlagt målet att 1 % av BNI skall gå till det internationella utvecklingssamarbetet. Att ange en procentsats i förhållande till BNI innebär att biståndet följer vår eget lands ekonomiska styrka. Det är därför med både förvåning och sorg som jag noterar att den socialdemokratiska regeringen i årets budget föreslår att frysa biståndsramen under de kommande tre åren. Den här konstruktionen kan medföra, om det sker som vi alla hoppas på, att Sveriges ekonomi skall stärkas inom den närmaste tiden, att biståndets andel av BNI sjunker under dessa tre år. En frysning under så lång tid innebär också att återhämtningen mot enprocentsmålet blir svårare. Under krisuppgörelsen hösten 1992 gjordes också en besparing på biståndet. Men ambitionen från den dåvarande regeringen var att så snart det var möjligt kompensera det, och det gjordes också så fort ekonomin medgav detta. Jag vill därför ställa en fråga till Socialdemokraterna. Varför valde man just den här konstruktionen att frysa biståndet under så lång tid, med de risker det innebär för en återhämtning mot enprocentsmålet, som är så viktig för oss alla? Jag vill av denna anledning redan nu yrka bifall till reservation 2. I årets budgetförslag finns också en konstruktion där biståndsramen inrymmer en avräkning av asylkostnader på 300 miljoner. Det innebär en sänkning av biståndet. Vi i Centerpartiet motsätter oss detta beräkningssätt. Jag vill återigen ställa en fråga. Varför använder man denna konstruktion att blanda in asylkostnaderna i det internationella samarbetet och biståndet? I många år, jag tror att det nästan är över tio år, har Centerpartiet drivit principen att bistånd skall kunna anslås till samarbetsområden som är angelägna. När man därefter har kommit överens om målområdena kan man fördela biståndet till länder som är aktiva på dessa områden i stället för att ha ett renodlat länderprogram. Det är därför glädjande att allt fler samarbetsområden kommer upp i biståndssamarbetet. Det gäller övergripande stöd till demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. Det är enligt vårt sätt att se ett steg i rätt riktning. En stor biståndsgivare i utvecklingsarbetet är Världsbanken. Där har vi i Centerpartiet också ett förslag. Vi tycker att en del av det arbetet i stället borde läggas på FN-organet UNDP, som är FN:s organ för utvecklingssamarbete. Vi har därför i en motion föreslagit att anslaget skall ökas till just UNDP för att markera detta. Utskottet har också vikten och nödvändigheten av att få bättre insyn från riksdagens sida i Världsbankens arbete. Vi i Centerpartiet väckte en motion där vi ville att regeringen skulle avge en årlig rapport till riksdagen. Jag är här beredd att ansluta mig till utskottsmajoritetens skrivning. Men det ligger ett stort ansvar på regeringen att komma till riksdagen med information. I skrivningen preciseras inte på vilket sätt det skall ske. Jag förutsätter att regeringen svarar upp mot denna uppmaning från utskottet. Centerpartiet är också starkt kritiskt till de befintliga strukturanpassningsprogram som Världsbanken och IMF använder mot u-länderna för att lösa deras ekonomiska problem. Dessa program slår mycket hårt bl.a. på t.ex. utbildningsområdet och hälso och sjukvård. Det är områden som på lång sikt är viktiga investeringar för länder i tredje världen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation Miljöpartiet vill ha en annan inriktning på just dessa strukturanpassningsprogrammen. Inriktningen av det svenska biståndsarbetet skall vara att bekämpa fattigdomen, att få ett samhälle med en hållbar utveckling och rättvisa mellan nord och syd. Ett akut problem är hotet mot vår miljö. Det hotet kommer från oss själva, dvs. industriländernas konsumtionsmönster, men också i form av t.ex. ökenutbredning i den fattigare delen av världen, där behovet av bl.a. bränsle gör att öknen breder ut sig. Därför tycker vi också från vår sida att det hade kunnat satsas mer på miljöinsatser i årets budgetproposition. Herr talman! Jag vill också försöka att begränsa antalet yrkanden, men det är en reservation ytterligare som jag vill yrka bifall till och det är reservation 132. Den innebär i stort sett oförändrat anslag till enskilda organisationer i Sverige som bedriver ett mycket omfattande biståndsarbete ute i världen. Vi reservanter gör bedömningen att det är svårt för de enskilda organisationerna att göra så hastiga förändringar som den föreslagna nedskärningen innebär. De projekt som dessa organisationer har satt i gång, projekt som innebär att många människor är aktiva ute i tredje världen, kan komma att äventyras med denna drastiska nedskärning. Därför har vi föreslagit att man bibehåller oförändrat anslag. En diskussion om biståndet handlar lätt om budgetteknik och budgetens omfattning. Man kan låta både kritisk och litet uppgiven. Jag vill ändå säga att det finns inslag i årets budgetproposition som jag välkomnar, som jag tycker är spännande och visar mycket nytänkande. Jag tänker då på jämställdheten. Det är så tydligt i budgetpropositionen att ambitionen finns att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor i vårt biståndsarbete. Det har nu också tillsatts en utredning som skall undersöka om det behövs ett sjätte biståndsmål eller om man på annat sätt kan verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta har fått tyngd i årets budgetproposition. Jag tycker också att det är mycket bra och ser det som ett nytt initiativ att vi särskilt skall belysa arbetet med fred, demokrati och säkerhet i Afrika. Just för att vi skall få en demokratisk utveckling, men också en fredlig utveckling i Afrika är det bra att vi särskilt uppmärksammar också säkerhetsfrågorna. Det ser jag som mycket positivt. Jag tror att det är första gången som vi har gjort på det här sättet när det gäller att se på säkerheten på en hel kontinent. Herr talman! Jag har redan yrkat bifall till de reservationer jag har velat framhålla i den här debatten.

Herr talman! Biståndet är inget mål i sig utan ett medel, ja, egentligen en rad olika medel, eftersom bistånd är en mycket mångfacetterad verksamhet med många olika arbetsområden på sitt program. Det biståndet ytterst syftar till är att angripa mänskligt lidande, att utrota massfattigdom, att sprida demokratins idéer, att arbeta för mänskliga rättigheter, att motverka den miljöförstörelse som håller på att fördärva vår värld, att komma till rätta med befolkningsexplosionen och mycket annat. Flera länder, som tidigare varit u-länder, har tagit avgörande steg ut ur sin fattigdom och höjt levnadsstandarden för sina medborgare. Det finns hopp. Exempelvis har dödligheten bland småbarn halverats under de senaste 30 åren. Medellivslängden är i dag 63 år, en ökning med 17 år sedan 1960. Tillgången till rent vatten har ökat mycket kraftigt de senaste Men alltför många länder befinner sig på en oacceptabelt låg levnadsnivå, ja, i ren misär, vilket leder till stort mänskligt lidande, stora flyktingströmmar och starka politiska spänningar länder emellan. Skall framtida krig kunna undvikas och massflyktsituationer förhindras måste en rättvisare värld skapas. Det är där biståndet kommer in i bilden, som ett medel bland många andra, för att åstadkomma en mänskligare och tryggare värld. Biståndet spelar stor roll för de fattigaste ländernas utveckling. Biståndet är också det instrument som vi själva har störst inflytande över och som ger oss möjligheter att göra direkta insatser för de människor vi vill hjälpa. Precis som i andra skattefinansierade verksamheter måste naturligtvis vår strävan vara att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. Kvalitet och effektivitet måste naturligtvis vara signum även inom biståndet. För att uppnå effektivitet är det viktigt att mottagarnas, dvs. de fattiga befolkningarnas intressen sätts i förgrunden. Biståndet måste nå just dem, inte försnillas på vägen på grund av ineffektivitet, korruption o.d. Samtidigt bör det påpekas - och jag har gjort det tidigare i denna kammare - att det är orimligt att kräva högre effektivitet i det svåra biståndsarbetet än det vi kan åstadkomma här hemma i Sverige trots de mycket bättre förutsättningar vi har här. Men vi vet - inte minst mot bakgrund av den svåra ekonomiska kris Sverige genomgår i dag - att felsatsningar och felinvesteringar av gigantiska slag äger rum även i högt utvecklade länder som Sverige. Hur resultaten blir av våra biståndssatsningar hänger ytterst på den politik u-länderna själva för. Bistånd och hjälp utifrån kan aldrig ersätta inre reformer som syftar till att höja de fattigas levnadsnivå i de olika länderna. Därför var det mycket intressant att notera hur Ugandas president Museveni, vid sitt Sverigebesök för några veckor sedan, just poängterade detta, nämligen att det är upp till det ugandiska folket självt om det skall lyckas förbättra sin ekonomi och sin levnadsstandard eller inte. "Det kan inget bistånd i världen göra", framhöll Museveni. Vad biståndet kan åstadkomma är att sträcka ut en hjälpande hand på vägen under ett svårt skede i landets historia. Men den långsiktiga och stabila utvecklingen måste landet självt åstadkomma genom hårt arbete och kloka framtidsinvesteringar. Där var Museveni mycket tydlig. Detta resonemang gäller naturligtvis inte enbart Uganda utan alla länder, såväl i-länder som u-länder. Om biståndet genom villkor och innehåll främjar, stödjer och underlättar ekonomiska och politiska förändringsprocesser kan det spela en avsevärd strategisk roll i det mödosamma arbetet att utveckla länderna och ge deras medborgare bättre levnadsvillkor. Biståndets uppgift är i ett längre perspektiv att undanröja behovet av bistånd. I ett mycket långt perspektiv bör enprocentsmålet därför egentligen vara ett nollprocentsmål. Biståndet skall vara hjälp till självhjälp. Därför är utvecklingsbiståndets mål att skapa förutsättningar för sin egen avveckling. Men dit är naturligtvis vägen mycket lång. Samtidigt som vi säger detta måste vi komma ihåg att behov av humanitära insatser i andra länder sannolikt alltid kommer att finnas. Varför blir det då så mycket diskussion vid varje biståndsdebatt om enprocentsmålet, vilket det förmodligen också kommer att bli här i dag, vad jag förstår? Ja, det beror naturligtvis på att Sveriges riksdag, som en gång lagt fast att 1 % av vår bruttonationalinkomst skall gå till bistånd, gång på gång sviker det uppsatta enprocentsmålet och fattar beslut i rakt motsatt riktning. Och det beslut om kraftiga nedskärningar i biståndet som om några timmar kommer att fattas av en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater är ytterligare ett sådant svek. Precis som Folkpartiet skriver i reservation nr 3 till dagens betänkande är tanken bakom enprocentsmålet att Sverige ikläder sig ett långsiktigt och stabilt åtagande gentemot världens fattiga folk och att biståndet därmed skall vara en fredad sektor även under svåra ekonomiska tider. Enprocentsmålet är ett moraliskt grundat åtagande. Och självklart är inte målet att förbruka pengar, utan tvärtom att nå resultat. Kvalitet måste gå före kvantitet i samarbetet med det enskilda landet och i utformningen av den enskilda insatsen. Jag vill därför fråga Kristina Svensson, men även biståndsminister Pierre Schori: Anser ni det trovärdigt att tala om ett enprocentsmål nu när ni tillsammans med moderaterna kraftigt skär ner biståndet? Att moderaterna föreslår en sådan nedskärning är helt i sin ordning. Det har varit moderaternas politik under många år. Ja, såvitt jag vet har moderaterna aldrig accepterat tanken på enprocentsmålet över huvud taget. Enprocentsmålet har för moderaterna aldrig varit ett eftersträvansvärt mål i biståndspolitiken. Det framhöll också Bertil Persson här i dag. Han uttryckte sig så här: Procentmålet ger en olycklig fixering. Det är moderat politik, under det att vi andra partier här åtminstone hittills har haft uppfattningen att detta är ett unikt åtagande. Det finns inget annat sådant åtagande som riksdagen har gjort när det gäller att ha en fredad zon, en enprocentszon, för ett visst åtagande. Men det har vi i biståndspolitiken och det tycker jag är bra. Men ni socialdemokrater har ju tidigare ställt er bakom detta viktiga mål, eller hur? Har ni nu gett upp detta och sällat er till moderaternas uppfattning? Herr talman! Många u-länder brottas med oerhörda ekonomiska problem och tyngs av en omfattande skuldbörda. Men bilden är långt ifrån enhetlig. Flera tidigare u-länder i Asien präglas, precis som Bertil Persson har framhållit här i dag, av snabb ekonomisk tillväxt och har föga gemensamt med andra länder som också brukar räknas till den tredje världen. Det är i Afrika, söder om Sahara, som problemen är störst. Folkpartiet utvecklar detta i en särskild Afrikamotion till årets riksdag. I Folkpartiets biståndsmotion är huvudbudskapet kvalitet i biståndet. I ett niopunktsprogram lyfter vi fram det vi anser vara väsentliga områden för att höja kvaliteten och effektiviteten i biståndet. Jag skall här nämna några av de punkterna. Först och främst måste biståndet bidra till att krympa och effektivisera staten i många afrikanska länder. Under flera decennier byggde biståndet på att staten hade en central roll att spela i landets ekonomiska utveckling. Ett land utan femårsplan togs knappast på allvar av givarna. Den ekonomiska krisen i många uländer i början av 1980-talet fick emellertid till följd att de flesta u-länder drastiskt lade om sin politik. Ekonomiska strukturreformer har genomförts, och det är imponerande att detta har kunnat åstadkommas under så kort tid i flera länder. Bristen på effektivitet i statsinstitutionerna är dock stor på många håll. Korruption och nepotism är vanligt förekommande och bidrar till minskad effektivitet vid genomförandet av offentliga reformprogram, vid rättsskipning och andra typer av beslutsfattande. Svenskt förvaltningsbistånd kan här göra stora och bra insatser. En annan punkt som jag vill nämna är nödvändigheten av att biståndet koncentreras mera och då inte bara ämnesmässigt utan också geografiskt. En ämnesmässig koncentration i samarbete med varje enskilt mottagarland innebär att biståndet blir mindre uppsplittrat på olika projekt, vilket är till fördel både för u-landets mottagarkapacitet och för möjligheterna att säkra hög kvalitet vid utformningen av insatserna. Herr talman! Biståndet måste så långt som möjligt ges i former som inte leder till snedvridning av mottagarländernas ekonomier. På den här punkten har många misstag begåtts. I viss mån har biståndet bundits till upphandling i Sverige. Det tycker jag är en felaktig biståndspolitik. Bundet bistånd är inget effektivt bistånd. Ett annat område som Folkpartiet vill prioritera är kunskapsöverföring och investeringar i undervisning och hälsa, det som brukar benämnas det mänskliga kapitalet. Utveckling åstadkommes ju av enskilda människor, individuellt och i samverkan med andra. Därför är insatser för en fungerande primärutbildning och alfabetisering självfallet av central betydelse. I detta sammanhang finns det starka skäl att särskilt uppmärksamma kvinnornas utbildningssituation, först och främst med tanke på att de ofta är diskriminerade. Höjd utbildningsnivå och förbättrad hälsovård för kvinnor är sannolikt en av de viktigaste metoderna för att begränsa befolkningsökningen, som ju är ett av de stora problemen. En annan sak som har förvånat många och inte minst Folkpartiet är att Socialdemokraterna nu gör en så kraftig nedskärning när det gäller enskilda organisationer, en nedskärning på minst 150 miljoner kronor. Jag vill fråga Kristina Svensson och biståndsministern om detta är en ny signal och en omorientering till något som jag tidigare trodde att vi var ganska överens om, nämligen att enskilda organisationer gör en mycket bra och effektiv biståndsinsats i deras arbete på basplanet, närmast de fattiga. Min fråga är alltså: Är detta en ny trend eller är det någonting som man tar till i den allmänna besparingsivern? Jag tycker att man har gått litet väl långt i nedskärningarna här, vilket vi fått många reaktioner på i utskottet. Enskilda organisationer får nu brev från SIDA där man begär att man även innevarande år skall göra neddragningar på 20 % i sina budgetar. Det är ett mycket tufft uppdrag som de har fått. Man är alltså inne i åtaganden som man nu riskerar att haverera i. Demokratimålet måste ha en central roll i det svenska biståndet. Det finns få väl fungerande demokratier i det som vi förr kallade tredje världen. Att bygga upp fungerande demokratiska strukturer är en viktig del av utvecklingsarbetet. Där måste svensk biståndspolitik vara mer pådrivande än vad som historiskt varit fallet. Folkpartiet menar att det är dags att en ny ulandspolitisk utredning tillsätts med uppgift att se över vår u-lands och biståndspolitik inför 2000-talet. Under senare tid har frågor om myndighetsstruktur och styrning dominerat förändringsarbetet inom biståndspolitiken. Nu är det dags att prioritera analys av innehåll och kvalitet. Den positiva förändringen av många mottagarländers ekonomiska politik har på många sätt förändrat förutsättningarna för utvecklingsarbetet, som i sin tur leder till nya möjligheter för svenskt bistånd. Det är därför dags att en ny u-landspolitisk utredning tillsätts med uppgift att se över u-landspolitiken och biståndspolitiken inför 2000-talet. Detta förslag utvecklar vi i reservation nr 21, benämnd biståndspolitisk utredning, som jag härmed yrkar bifall. Jag nöjer mig med att yrka bifall till två reservationer. Reservation nr 21 är den ena. Den andra är reservation nr 3 som tar upp enprocentsmålet.

Herr talman! Morgonens debatt handlade om Sveriges ekonomi, om nödvändigheten av att minska arbetslöshet och budgetunderskott och att få en ekonomi i balans. I det arbetet deltar Vänsterpartiet liksom andra partier med all kraft. Vi ser det som oerhört angeläget med en budgetsanering. Men regeringen och andra partier, som också vill verka för att återställa den svenska ekonomin, har fel när de hävdar att vi för att åstadkomma detta måste frysa biståndet på dess nuvarande nivå fram till 1998. Man kan lätt få intrycket att vi dessförinnan har gjort allt vi kan för att minska andra kostnader och att det nu inte återstår något annat än biståndet. Men så är det ju inte. Så länge Sverige, som är ett land som snart levt i fred i 200 år, anser sig behöva ett militärt försvar som kostar tre gånger så mycket som biståndet är verkligen inte alla utvägar prövade. Något hot föreligger ju inte heller inom överskådlig tid. Däremot kan vi peka på situationen i världen med 13 miljoner barn som på grund av svält och sjukdomar dör varje år eller där 1,4 miljarder människor lever under fattigdomsstrecket. Ja, Pierre Schori och andra, detta känns väldigt tjatigt att ta upp. Vi har gjort det förr. Men problemet är ju att regeringen står fast vid sitt beslut, och beklagligtvis har man fått stöd av hela den socialdemokratiska gruppen i utskottet för dessa beslut. Det gör att vi som anser att detta är ett allvarligt felsteg från regeringens sida är tvungna att upprepa våra argument och försöka få er att lyssna. Jag vill i likhet med K-G Biörsmark fråga hur Socialdemokraterna skall få till det här med enprocentsmålet. Det står i utskottsbetänkandet och regeringen har angett att det skall ske när ekonomin så tillåter. Vem av oss tror att vi inom de närmaste fem eller tio åren har en så lysande ekonomi att man därmed kan säga att vi återtar biståndet? Om Socialdemokraterna verkligen hade menat det, hade man väl angett en tidsangivelse. Men så är inte fallet. Det är mig veterligt första gången som Socialdemokraterna i regeringsställning minskar biståndet. Vi minns vad som hände under förra regeringsperioden. Jag trodde att det var ett enstaka misstag. Jag vill också påminna om Köpenhamnskonferensen i början av mars där det officiella slutdokumentet talade om betydelsen av att alla länder ställer upp och ökar det officiella biståndet. Man talar om att komma upp över 0,7-procentsgränsen. Vi vet att Sverige än så länge ligger över gränsen. Men problemet är att Sveriges rykte ute i världen mycket har hängt på att vi har legat långt över 0,7-procentsgränsen. Det har varit ett viktigt riktmärke för många människor i andra delar av världen och i länder som ger ett långt mindre bistånd. Vi har alla fått brev från olika håll, från Diakonia, Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Röda korset, en rad organisationer och enskilda människor som är engagerade på det här området. Det finns all anledning för regeringen och majoriteten av socialdemokraterna här i riksdagen att tänka om på detta område. När man diskuterar biståndet märker man att det finns många positiva tecken. Jag vill peka på de nya tankegångarna om att det inte handlar om att ge bistånd enbart för att hjälpa de fattiga, utan att det faktiskt handlar om ett samarbete för att utväxla idéer om hur vi kan ge varandra impulser. Här finns modellen i Holland, och jag är glad över att Miljöpartiet i en motion just har pekat på exemplet Holland. Det är viktigt för oss att se vad vi kan lära av människor i andra delar av världen. Jag vill också peka på en intressant bok som utkom för ett antal år sedan. Den heter Var kom skruvmejseln ifrån - mottagare och medarbetare i det svenska biståndet och är skriven av Anna Wieslander. Den visar just hur mottagarna i olika programländer har velat lyfta fram hur man vill bidra med sina erfarenheter och kunskaper till det svenska samhället, vilket jag tror är oerhört väsentligt. Jag vill också ansluta mig till det som K-G Biörsmark sade angående Moderaterna. Jag är inte ens besviken på Moderaterna. Jag hade inte förväntat mig någonting annat av dem, därför att de beskriver just enprocentsmålet som en onödig fixering. Däremot har jag och, som jag tror, en väldigt stor majoritet av vårt folk har sett detta som en mycket viktig symbolfråga. Det visar att vi är beredda att avstå från en liten del av det välstånd som finns i Sverige. Jag vill peka på den biståndsvilja som finns i Sverige. I olika undersökningar har man faktiskt konstaterat att en majoritet av det svenska folket anser att den biståndsnivå som vi har är bra, och det finns en stor andel som vill att vi skall ge ett högre bistånd. Jag inledde med att tala om att regeringen och Socialdemokraterna, liksom Moderaterna, har gjort ett stort misstag i sina budgetförslag. Men Västerpartiet, mitt parti, har också gjort ett stort misstag. Det gäller stödet till folkrörelser och enskilda organisationer, som inte är särskilt högt. Vi vet att det finns fler än 300 enskilda organisationer, över 600 utvecklingsoch informationsprojekt över hela världen och fler än 600 volontärer som är verksamma. I krassa siffror handlar det inte om så mycket pengar av det svenska biståndet, en dryg miljard. När den här frågan kom upp till behandling i utskottet fick vi den informationen att den tidigare högre nivån inte hade utnyttjats fullt ut. Den nivån var orealistisk. Man kunde inte på ett bra sätt använda så mycket pengar som fanns anslagna. Det misstag som jag gjorde var att jag inte kontrollerade uppgiften bättre, för den stämde ju inte med verkligheten. Den minskning som nu sker för de flesta enskilda organisationer är väldigt stor. Jag vill bara peka på några organisationer. Pingstmissionens u-landshjälp har fått brev från SIDA om att minskningen rör sig om ca 20 %, vilket betyder 40 miljoner av den totala budgeten. Vi uppvaktades häromdagen av just Pingstmissionens u-landshjälp. Man lyfte då fram exemplet om Madeleine Ekelycke från Huskvarna som arbetar som barnmorska i Bangladesh. Hon var med och beskrev hur det projektet fungerade med mycket små medel men med stora effekter. Diakonia är en organisation som har flera organisationer av kyrkor inom sig. Man har arbetat med demokratistödet i Sydafrika, med återförening av Guatemalaflyktingar när det gäller från Mexico och tillbaka till Guatemala och med landsbygdsutveckling i fattiga indianbyar. Jag ser det som ett oerhört betydelsefullt bistånd. Det svar som finns bl.a. i propositionen och som Pierre Schori själv har gått ut med i olika artiklar är att dessa organisationer kan söka stöd från EU:s fond. Javisst är det riktigt, Pierre Schori, men vad har vi för garantier att de får motsvarande stöd därifrån så att de kan bibehålla sin verksamhet? Självfallet har vi inga sådana garantier. Det är bara att hoppas. Eftersom det är kristna organisationer får de väl fortsätta att be för sin sak. Jag tycker att Socialdemokraterna på den här punkten inte har haft helt korrekt information. Moderaterna värnar i alla andra sammanhang så otroligt om enskilda människor och enskilda organisationers insatser. Jag vill då fråga: Varför har ni inte gjort på samma sätt här? Jag skulle därför vilja yrka återremiss på detta enda moment. Jag tycker att vi i utskottet borde få bakläxa för att arbeta vidare med frågan. Men jag har förstått att detta är arbetsformer som riksdagen inte tycker om. Vid återremiss är det allt eller inget som gäller. Därför är mitt andra förslag i enlighet med vårt yrkande om att det skall anslås en stor summa till katastrofbiståndet. Pengar behövs även där, och de går också till enskilda organisationer. Men jag kommer att avstå från detta yrkande för egen del och i stället stödja de reservationer som finns på det här området. Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om biståndet. Också K G Biörsmark var inne på frågan vad som menas med ett effektivt bistånd. Vi vet att det finns oerhört många goda exempel på bistånd ute i världen som är lyckosamma. Det finns också många typer av insatser som inte är bistånd men som leder till utveckling. Jag tänker då på det lyckosamma exemplet med Grameen Bank i Bangladesh som Mohammed Yunus har startat med egna medel. Det har lett till att 2 miljoner fattiga människor i Bangladesh har kunnat få del av krediter och därmed en bättre tillvaro. Vänsterpartiet stöder inte okritiskt vilka former av bistånd som helst. Det finns flera exempel på hur svenskt bistånd har använts felaktigt. Sedan finns det också enstaka olyckliga exempel på direkt missbruk och korruption. Det är självfallet beklagligt och där måste vi ingripa. Men det finns andra typer av misstag som är av mer strukturell karaktär. Jag tänker då på exportkrediter inom biståndet och bundet bistånd. Centerpartiet anser inte att detta skall utgöra en del av biståndet. Däremot är det naturligtvis bra med täta handelsförbindelser och att svenska företag deltar i uppbyggande av verksamheter i andra delar av världen. Vi vill också peka på en del storskaliga biståndsprojekt. Vi anser t.ex. att sådant bistånd till Indien inte är särskilt effektivt använda pengar. Vi vill anslå mindre pengar till just det anslaget. När det gäller Världsbanken och Bretton Woodsinstitutionerna menar jag att det är nödvändigt med en starkare styrning och ett större inflytande från riksdagen. Vi vill kunna påverka de krav som Sverige ställer inför IDA-påfyllnaden i vår. Även om Världsbanken har ökat sin insyn och den hänsyn som man ändå tar till miljöprojekt är det ändå väldigt långt kvar. Att utskottet har skrivit att regeringen skall återkomma på det här området är inte särskilt bra. Vi hade klart och tydligt kunnat säga att vi kräver att regeringen kommer med årlig skrivelse om Bretton Woodsinstitutionerna eller t.ex. att vi kräver en parlamentarisk nämnd. Jag vill understryka att det är långt kvar när det gäller miljöhänsynen när projekt beslutas i Världsbanken. Vi från Vänsterpartiet har en särskild reservation om dammprojekten. Vänsterpartiet att det måste handla om vissa totala skuldavskrivningar och inte bara skuldlättnader som gör att man tvingas att ta nya lån, för då finns ju skulderna kvar. Jag vill också peka på att vi tillsammans med Centern och Miljöpartiet har tagit upp en del frågor kring strukturanpassningsåtgärderna. En annan fråga gäller hur man skall få nya inkomster till internationellt bistånd. I FN-rapporten, där Ingvar Carlsson medverkade, talas det om Tobinskatten. Det finns också andra liknande förslag. Vi menar att Sverige med kraft måste driva på för att få loss ytterligare pengar till angelägna projekt. Det finns också andra multilaterala insatser. Jag hade hoppats att Moderaterna skulle ha fullföljt sin inställning och föreslagit högre bidrag när det gäller UNHCR, men så har inte skett. UNDP och Unicef gör också oerhört viktiga insatser. Vi från Västerpartiet har en rad reservationer när det gäller enskilda länder. Jag vill bara peka på Angola och betydelsen av minröjning. Regeringen har där föreslagit ett anslag, men det är otillräckligt. Det skulle ha behövts betydligt mer medel till Sydafrika för att se till att Sydafrika blir en stabil demokrati. Varken för Sydafrikas eller för hela södra regionens skull har vi råd att låta Sydafrika misslyckas. När det gäller biståndskrediterna till Indonesien liksom till Marocko och annat ekonomiskt samarbete anser Vänsterpartiet och flera andra partier att så länge man inte respekterar mänskliga rättigheter bör den typen av bistånd inte utgå. Jag vill fråga Moderaterna om Guinea Bissau där Moderaterna inte vill ha något bistånd över huvud taget. Uppfyller man inte fattigdomskriterierna i Guinea Bissau? Eller är det demokratikravet som fattas? Man har faktiskt haft flerpartival där. I fråga om Latinamerika vill jag särskilt peka på Nicaragua och hänvisa till hur förtrycket av mänskliga rättigheter i t.ex. Chiapas i Mexico påverkar världsekonomin och tvingar oss till ställningstaganden. Det finns mycket ytterligare att påpeka. Man har lyft fram kvinnobiståndet och anlagt ett kvinnoperspektiv på biståndet. Men ännu fattas det mycket när det gäller barnens rättigheter och rättigheter för handikappade. Ingvar Carlsson har särskilt betonat kraven på att barnen skall få en bättre värld. Men det återspeglas inte i biståndet. Det är barnen som får lida när biståndet skärs ner. Herr talman! Jag hänvisar till Vänsterpartiets alla reservationer, men jag yrkar särskilt bifall till reservation 4 om enprocentsmålet, reservation 6 om asylkostnaderna, reservation 42 om inriktningen och krav på riktlinjer för Världsbanken, reservation 62 om Herr talman! Till sist vill jag bara konstatera att det svenska biståndet har brister, men det är överlag oerhört effektivt. Det når fram och det behövs. Löftet i Köpenhamn om att alla länder skall öka sitt bistånd är förpliktigande, även för Sverige.

Herr talman! De ekonomiska framstegen ökar i världens länder, också i utvecklingsländerna. Men samtidigt ökar även de sociala och ekonomiska orättvisorna människor emellan. Framstegens resultat blir fortfarande ojämnt fördelade. Det överordnade målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att höja de fattiga folkens levnadsnivå, står det klart i propositionen. Miljöpartiet har en rad utgångspunkter för internationell solidaritet, varav den första är av övergripande slag. På en enda jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt. Många har här redan talat om enprocentsmålet, så jag skall inte förlänga tiden genom att tala om detta. Vi från Miljöpartiet menar att det är andra gången i rad som man drar ner på biståndet till de fattiga länderna. Vi tycker att det är fel att jordens fattigaste länder som definitivt inte kan spara skall drabbas av svenskt sparande. Miljöpartiet har i sitt förslag till budget gjort besparingar som gör att vi generellt kan höja bidraget till det internationella biståndsprogrammet med 200 miljoner och dessutom avsätta 1 miljard kronor till en miljöfond att användas i utvecklingsarbetet. Men vi har valt att inte fördela summan på olika länder utan i stället utgått från de globala problem som måste lösas och valt att låta pengarna gå till de länder och områden där insatserna behövs akut. Vi har fyra prioriterade områden där vi tycker att medlen i första hand skall fördelas. Den första prioriteringen är vattenförsörjningen på jorden. Bristen på vatten blir nästa decenniums stora problem. Världens färskvattenreservoarer är små och ojämnt fördelade över jordens yta. Vattenslöseri och nedsmutsning av dricksvatten bara ökar liksom efterfrågan på rent vatten. De övriga tre prioriteringarna är ekologiskt jordbruk, resurssnål småskalig teknik och stöd till kvinnors olika sysselsättningar. Alla tre verksamheterna är ofta lika beroende av tillgång på vatten. Vatten är en förutsättning för all inhemsk livsmedelsförsörjning, som i sin tur hänger ihop med bevattning av jordbruk, vilket i sin tur behöver pumpar och vattenledningssystem till odlingar som just kvinnor ofta ha ansvar för. Kvinnor är öppna för nya idéer när det gäller jordbruk och affärsverksamhet, utbildning, familjeplanering och hälsovård, eftersom kvinnan oftast är den i familjen som genom sitt arbete tydligast ser sambanden mellan de nya idéerna och metoderna och familjens försörjningsmöjligheter. Därför tycker vi att stöd till kvinnor i u-länder är viktigt. Vattenproblemen finns överallt, och insatser behövs i alla former. Brist på vatten kan driva människor på flykt, och miljöflyktingar blir vanligare än vi tror i framtiden. Med tanke att nedskärningarna har drabbat biståndet på många områden skall miljöstödet kunna delas ut till andra angelägna projekt med miljöanknytning. Det kan också ha med utbildning och undervisning att göra, och det kan med redan startade projekt att göra. Det skall också kunna vara öppet att ges till verksamheter i kris, det som ibland kallas för additionellt stöd. Om man nu anser, som vi gör, att det största hotet mot freden inte är av militärt slag just nu utan har med fattigdom, demokratiskt underskott och resursförstöring att göra är det logiskt att minska anslaget till försvaret och använda pengarna till bistånd i stället. I propositionen nämns, som jag redan talat om, att det huvudsakliga målet för svenskt bistånd är att höja de fattiga folkens försörjningsmöjligheter. Ett nytt och annorlunda sätt, som redan nämndes av Eva Zetterberg, att bedriva biståndsarbete är det samarbete som startats mellan Holland och tre länder, Costa Rica, Benin och Bhutan. Miljöpartiet har i sin biståndsmotion ett yrkande att det holländska konceptet skall prövas också i svenskt biståndsarbete. Det handlar om samarbetsavtal på samma nivå mellan två länder. Tanken är att man genom avtalen startar ett nära samarbete med just målsättningen att skapa en hållbar utveckling och en hållbar miljö i båda länderna samtidigt. Här kommer man in på ett område som inte är så vanligt i biståndssammanhang, nämligen urban miljö. Om man i Holland t.ex. planerar att bygga ett avloppsreningsverk i en liten ort, gör man samma sak i avtalslandet. Det är meningen att representanter för avtalsländerna skall följa arbetet i Holland, liksom holländska representanter skall finnas i avtalslandet. Initiativ till nya verksamheter föreslås från båda länderna samtidigt. I en artikel som jag läste nyligen frågar sig artikelförfattaren vad som händer om nu Costa Rica plötsligt bestämmer sig för att producera ekologiskt kaffe, odlat utan bekämpningsmedel. Vad tänker då Holland producera på liknande sätt? Det är man praktiskt taget tvungen till, eftersom ömsesidigheten är en av grundpelarna i samarbetsavtalen. Som utgångspunkt har man Agenda 21. Det som man nu i början gemensamt bestämt sig för att ta upp - man vill givetvis begränsa sig för Agenda 21 tar upp förfärligt många saker - är energi, transport och jordbruk, biologisk mångfald och avfallsfrågor. Vi får i år en ny myndighet, en sammanslagning av BITS, SAREC, SIDA och SWEDCORP. Förhoppningsvis blir denna samordning positiv för vårt framtida bistånd. Ett samlat bistånd kan bli rationellare och effektivare. Jag tror också att det kan vara positivt i ett utvecklingsland att man bara ha en biståndsmyndighet att vända sig till. Jag tror vidare att om den biståndspolicy som SIDA som självständigt biståndsorgan har arbetat efter fick genomslagskraft i hela den nya myndigheten vore det mycket positivt. Sverige har deltagit i tekniska biståndsprojekt som starkt kritiserats från många håll och som orsakat stora tidningsrubriker. Jag tänker på dammbyggena. Många av dem har fått förödande miljökonsekvenser, tvångsförflyttningar av människor, utplånandet av byar och stora sociala problem. Det påpekas ofta som försvar från svensk sida att det har gjorts flera miljökonsekvensanalyser i projekten och att man från svenskt håll har granskat dem noga. Då måste man fråga sig: Har analyserna från början varit tillräckligt omfattande? Det är inte enbart det direkt drabbade området det gäller. Det kan gälla en hel flod nedströms, alla jordbruk längs stränderna vars produktionsförmåga påverkas av oregelbundet vattenflöde. Har man räknat med det? Är tillgången på fisk lika stor före, efter och under det att ett dammbygge pågår? Tolkar man analyserna för optimistiskt? Tolkar men dem under påverkan av ett ekonomiskt vinsttänkande? Vi tror att det är nödvändigt att vara en smula försiktig när man granskar ett miljökonsekvensdokument. De minsta föroreningseffekter man inte räknat med kan liksom det minsta i naturen ge upphov till en lång kedjereaktion av negativa miljöpåverkningar, i värsta fall oreparerbara. Det räcker inte bara med miljökonsekvensanalyser. Den viktiga frågan är egentligen: Hur gick det sedan? Hur ser det ut vid de dammbyggen som redan finns två år efter, fyra år efter osv.? Är det samma frågor som man ställt sig, samma följdverkningar som man undersökt, så att jämförelserna inte haltar? Jag har sett ett par sådana miljökonsekvensanalyser. Jag har samtidigt tittat på s.k. skugganalyser som miljöorganisationer har gjort. Det är väldigt intressant läsning. Det är egentligen ingen motsättning dem emellan, men man slås av hur väl de kompletterar varandra. Svenska vägbyggen har ju fasta konsekvensanalyser och scheman att följa, men när det gäller analyser av de sociala konsekvenserna vid ett svenskt vägbygge finns det mycket litet att gå efter. De sociala konsekvenserna har drabbat många människor svårt i dammprojekten. Det finns flera motioner från olika partier som handlar just om människor som kommer i kläm och far illa när de storskaliga projekten skall byggas. I en av motionerna, Biståndsprojekt och miljö, frågar sig motionären var skyddet finns för omistliga naturvärden. Vem försvarar ursprungsbefolkningars rätt och minoriteters rätt? Helt oberoende miljökonsekvensbeskrivningar borde göras inför projekten och sedan skickas ut på remiss i det biståndsgivande landet så att man fick klart för sig vad som egentligen pågår. De borde också skickas till myndigheter, menar man, och till folkrörelseorganisationer. Det är just sådana organisationer som har stor erfarenhet av förhållandena på gräsrotsnivå i de länder som man arbetar med. I andra motioner vill man komma till rätta med missförhållanden genom att inrätta parlamentariska nämnder eller grupper som kontinuerligt skall följa Världsbankens och IMF:s arbete. Det finns förslag om en biståndslag och krav, som vi redan har hört, på en annorlunda och öppnare insyn. En chilensk aktionsgrupp t.ex. menar att underlaget för utvärdering av miljökonsekvenserna inte är tillräckliga och att man inte har gått igenom miljöpåverkningarna grundligt nog. Man säger också att svenskarna aldrig hade godtagit detta underlagsmaterial om det hade gällt ett projekt i Sverige. Jag undrar: Hur vore det med en svensk, helt oberoende, inte alls parlamentarisk arbetsgrupp som granskade underlagen till projekt av det här slaget och som på ett okonventionellt sätt kunde skaffa sig den information som eventuellt saknas? Världsbanken är med i dammprojekten i finansieringssyfte. BITS är med för att bistå med det tekniska kunnandet och uppförandet. Ekonomiska intressen plus att det blir en teknisk framgång, ett gott tekniskt resultat, är ganska naturligt de främsta intressena för dessa två aktörer. Den tredje aktören, biståndslandet, är givetvis positiv, för energi behöver man och man har ingen möjlighet att själv starta ett projekt av det slaget. Ofta finns ingen miljömyndighet av det slag som vi har i landet. Synen på människovärdet kan också skilja sig ganska mycket från den svenska synen. Det finns inte heller någon rättsinstans som befolkningen kan vända sig till och som bevakar en minoritets rättigheter. Då kommer jag till att svenskt bistånd har en klar målsättning: Det överordnade målet för det svenska internationella utvecklingssamarbetet är att höja de fattiga folkens levnadsnivå, dvs. deras möjligheter att på ett säkert och förutsägbart sätt kunna livnära sig, att ha god hälsa och tillgång till utbildning och annan social service. Av avgörande betydelse är också demokratiskt styrelsesätt och en samhällsstruktur som garanterar respekt för mänskliga rättigheter. Gäller detta bara när vi engagerar oss i vårt eget biståndsarbete? Faller våra vackra mål och krav när vi deltar tillsammans med andra i större biståndsprojekt? Det är en fråga om moral och etik, menar Miljöpartiet. Jag slutar med den mening jag hade i början av mitt anförande: På en enda jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra, och ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt. Jag stöder givetvis våra reservationer, och jag yrkar bifall till tre: reservation 10 mom. 5, som handlar om vår fond för miljöinsatser på 1 miljard och reservation 108 mom. 115, som handlar just om utbyggnaden av Bio-Bio-floden och om en omprövning av vårt deltagande. Bör Sverige dra tillbaka sitt bistånd till utbyggnaden under de förutsättningar som finns nu? Jag yrkar bifall till reservation 133 som gäller medelsramen för bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer. Den ramen höjer vi med 129,5

Herr talman! Jag skall börja med att lägga fram mina yrkanden så att jag inte kommer i tidsnöd på slutet. Jag vill yrka bifall till följande reservationer från kristdemokraterna: reservation 5, som gäller enprocentsmålet, reservation 7 om avräkning av asylkostnaderna, reservation 134 om bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer och reservation 140 För övrigt står vi naturligtvis bakom alla våra reservationer. I de delarna yrkar vi avslag på hemställan i betänkandet. För övrigt är det mycket i betänkandet som vi också står bakom och är eniga om. Hur skall man egentligen se på bistånd? Är det en börda som vi som är mer lyckligt lottade än många andra måste bära? Är det en plikt som vi inte kan dra oss undan? Jag skulle hellre vilja se det som en utmaning som vi inte kan låta bli att anta. Är det kanske rent av rimligt att tala om att vi behöver känna meningsfullheten och glädjen över att engagera oss i en sak som kräver litet utöver det vanliga av oss, en sak som är värd en insats, en sak som kan betyda skillnad mellan liv och död, mellan hälsa och sjukdom, mellan svält och tillgång på mat, mellan utbildning och analfabetism för en medmänniska? Vilket perspektiv skall vi anlägga? Är det kanske riktigast att betona att barnen bör stå i centrum för all internationell utveckling? Då återstår det en hel del att göra. Under det senaste decenniet har 2 miljoner barn dödats i krig. Uppemot 5 miljoner har drabbats av handikapp och mer än 5 miljoner har tvingats på flykt. Mer än 12 miljoner har förlorat sina hem. I u-länderna dör varje dag 35 000 barn av fattigdom. En halv miljon utnyttjas som prostituerade i Thailand, Sri Lanka och Filippinerna. Det här är uppgifter som Unicef har kommit med. Kanske måste vi sätta en enskild människa i fokus för att riktigt se vad det hela handlar om. Ett år efter det att "uhuru" - frihet från kolonialmakten - blev verklighet i Kongo, som då blev Zaire, arbetade jag som lärare på ett seminarium i Kivuprovinsen. Vi hade ungefär lika nära till Rwanda som Burundi - länder som vi nu läser om i tidningarna dagligdags. Tyvärr är nyheterna mycket nedslående. Även då blev det oroligheter mellan hutus och tutsi, och det högväxta tutsifolket flydde i tiotusental över gränsen till Zaire upp i bergen runt Lemera, där jag arbetade. Vi hade ett seminarium som drevs av svenska och norska lärare. Vi arbetade tillsammans med ett par sjuksköterskor som drev klinik. Det var den naturligaste sak i världen för oss att vid sidan av vårt vanliga arbete ge den katastrofhjälp som visade sig nödvändig för att dessa människor skulle överleva och kunna börja ett nytt liv. Vi försåg dem med mat, kläder, material för att bygga en hydda och utsäde för nästa skörd så att de skulle kunna klara sig själva. Många var i behov av sjukvård, och det fick de också. Jag minns särskilt väl en lång gänglig vacker pojke i tio-tolvårsåldern. Han kom till mig och ville sälja en vackert snidad träskål som jag tror att han själv hade gjort. Den står på mitt rum i ledamotshuset. Han berättade om sin familj. De var sju stycken när de var tvungna att fly från Rwanda. Nu var det han, fadern och en baby på sju månader som bara var skinn och ben kvar. De andra hade dött av sjukdom och umbäranden. Men han hade fått chansen att överleva och få vård och förhoppningsvis utbildning och en bättre framtid. Det är så litet som gör skillnaden för en liten människa. Det finns många hoppfulla tecken när det gäller utvecklingen i u-länderna trots allt, vilket också lyfts fram i propositionen: stigande levnadsnivå, livslängden som har ökat och barnadödligheten som har halverats. Läskunnigheten växer bland vuxna, och 80 % av barnen går i skolan. Demokratin gör stora framsteg och tillväxten har varit över 4 % de flesta av de senaste åren. Men vi vet också att utvecklingen varierar starkt både mellan olika länder och i länderna. Fattigdomen ökar i de krisdrabbade länderna och bland kvinnor, barn och minoriteter. Vi är i stort sett överens om målen för vårt internationella utvecklingssamarbete mellan olika partier i Sverige, men det finns också en del skillnader. Övertygelsen om varje människas unika värde är drivkraften för vårt utvecklingsarbete och en grund för vår solidaritet. Det tror jag också att vi delar med många. Den fråga som bör styra insatserna är: Får de enskilda människorna det bättre? Därför kan betydelsen av god hälsovård, utbildning, tillgång på rent vatten och livsmedel inte överskattas. Respekten för mänskliga rättigheter är en nödvändig grund för en demokratisk utveckling i ett land. Därför välkomnar vi det arbete som frivilliga organisationer som Amnesty International, Rädda Barnen, kyrkor och andra folkrörelser i årtionden har lagt ned för att skapa en demokratisk kultur i olika länder. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att bredda anslutningen och stärka efterlevnaden av de internationella konventionerna i biståndsdialogen med våra samarbetsländer. Det är med stor oro vi kristdemokrater konstaterar att den socialdemokratiska regeringen i sitt budgetförslag far hårt fram med biståndet. Orden och välviljan är desamma som tidigare, men handlingarna har börjat tala ett annat språk. Det är när allt kommer omkring handlingarna som räknas. Vi kristdemokrater menar att katastrofbiståndet har stor betydelse med tanke på det stora antal katastrofer av olika slag som blir alltmer komplicerade och kräver allt större resurser. Alltför ofta sätts resurserna in för sent och många människor hinner dö av krig och svält innan hjälpen når dem. Vi har ännu slakten av ett oändligt antal rwandier på våra näthinnor. Vi anser att vi måste göra mer för att förebygga katastrofer. Vi måste satsa på förebyggande arbete när det gäller hälsa, utbildning, miljö, fredsförebyggande arbete och även förvarningssystem inom FN:s ram. En annan viktig aspekt av katastrofbiståndet är uthålligheten. Att återuppbygga ett land kräver ofta lika mycket resurser som i det akuta katastrofläget. Vi kristdemokrater anser att regeringen är alltför njugg på den punkten. Vi satsar i vår budget drygt 200 miljoner mer än regeringen på katastrofbiståndet. Vi är kritiska mot att t.ex. PMU inte får möjlighet att fortsätta sitt sjukvårds och uppbyggnadsarbete i området omkring Rwanda i ännu större utsträckning. De har ett nätverk som sträcker sig ut i praktiskt taget varje kommun och by och har därför unika möjligheter att utföra ett freds och försoningsskapande arbete. I området Rwanda, Burundi och Zaire har svensk mission arbetat i många decennier och skapat ett gediget förtroende för Sverige. Därför har jag föreslagit en diplomatisk insats på högsta nivå i området i freds och försoningsskapande syfte från svensk eller svensk-norsk sida. Det är med Moderaternas stöd som Socialdemokraterna kommer att sänka biståndet till den grad att det blir svårt att reparera inom en överskådlig tid. Vad hjälper det med stolta deklarationer från statsministerns sida i Köpenhamn om att ta upp kampen mot fattigdomen när verkligheten talar ett annat språk? Det allvarligaste hotet är frysningen av biståndsnivån till det nominella värdet av 13 miljarder 360 miljoner per år under hela fyraårsperioden. Vi kristdemokrater anser att en biståndsnivå på en procent av BNI är rimlig också i tider av ekonomisk åtstramning, främst med tanke på de stora svårigheter många av våra samarbetsländer befinner sig i. Vi skall också ta med i beräkningen att hela 40 % av biståndet går tillbaka till Sverige i form av beställningar av varor och tjänster. Som alltid gäller att den som sår sparsamt också får skörda sparsamt. Frysningen under hela fyraårsperioden gör att återgången till enprocentsnivån ter sig allt mer orealistisk. Redan nu hamnar vi på 0,87 %. Om vi får en tillväxt på blygsamma 2 % per år betyder det att vi hamnar på en biståndsnivå som kan komma att understiga 0,7 % - det mål som FN satte upp för mer än Sverige tillsammans med några andra länder har hävdat enprocentsmålet. Att Sverige nu fjärmar sig från det målet kommer att få återverkningar i omvärlden - var så säker. Kan Sverige så kan vi, resonerar man. Holland har redan sagt att de skall sänka biståndet med Sverige som exempel. Hela idén med en procent av BNI är att biståndet skall hållas på en värdig nivå trots växlingar i konjunkturen. Skall jag ta vara på min broder? Det är en fråga som är berättigad också i detta sammanhang. Den gäller även om det kärvar till sig och överflödet inte är vad det har varit. I jämförelse med de fattigaste av de fattiga måste vi ändå tala tyst om pengabrist. Vi menar att det trots allt är orimligt att världens fattiga skall vara med och betala vårt budgetunderskott. Därför avvisar vi kristdemokrater bestämt att vi avlägsnar oss allt mer från enprocentsnivån. Vårt budgetförslag innebär att ytterligare 600 miljoner avsätts för de fattiga. Den internationella skuldkrisen har haft en förödande effekt på ett stort antal u-länder. Skuldbördan inte minst för ett stort antal länder söder om Sahara är mycket tung. Många av dessa länder kan inte förväntas klara av att betala sina skulder. Om inte fler internationella initiativ tas för att lätta skuldbördan kommer givare att under lång tid bli tvungna att finansiera skuldtjänstbetalningar i dessa länder i stället för att medverka till ett bärkraftigt näringsliv. Sverige har under lång tid varit ett föredöme genom att skriva av bilaterala fordringar gentemot uländerna och verka pådrivande när det gäller initiativ beträffande multilaterala skulder. Vi kristdemokrater anser att Sverige mycket aktivt skall driva frågan om skuldlättnad på det internationella planet och avvisar därför den sänkning av anslaget till ekonomiska reformer och skuldlättnad som regeringen föreslår. Det bör avslås. Här ligger vårt förslag 225 miljoner över regeringens. Stödet till bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer har tagits upp av flera talare. Vi ser det verkligen som ett graverande exempel på att Socialdemokraterna har kvar alla sköna ord men handlar stick i stäv med vad man säger. Det jag nu kommer att säga har nästan ordagrant sagts av utskottsmajoriteten, som ändå sänker detta stöd med 225 miljoner på de 18 månader som budgeten gäller. De enskilda organisationernas kompetens och erfarenhet är väl dokumenterade. Genom sin lokala förankring och sitt breda kontaktnät nås de absolut fattigaste och mest utsatta grupperna. Den folkliga förankringen i Sverige får inte heller underskattas. Den starka solidariteten och biståndsviljan hos svenska folket har till stor del sin grund i dessa organisationers ideella och ofta frivilliga arbete. Vi kristdemokrater hävdar också att de enskilda organisationerna samtidigt främjar demokrati och mänskliga rättigheter i de länder där de verkar. Det svenska biståndet har via kyrkor och missionsorganisationer en hundraårig historia som hänger samman med folkrörelsernas och demokratins framväxt i vårt land. Det var först ett femtiotal år senare som bistånd blev en statlig angelägenhet. Ur missionsorganisationernas frivilliga engagemang och hängivenhet växte en social insats samt en sjukvårds och utbildningsinsats fram, som sedan har fortsatt i samverkan med de statliga biståndsinsatserna och som nu har vuxit och fått ett ganska stort omfång. Röda korset och PMU, Pingstmissionens ulandshjälp, och även flera andra organisationer - t.ex. Caritas och Diakonia - gäller att de ofta har kapacitet att ansvara för större belopp än vad de anslagna budgetramarna anger. Också det har vi tidigare hört. PMU har nu t.ex. fått besked från SIDA om att de kan vänta sig 20-procentiga sänkningar fram till januari 1997. Detta innebär att de saknar medel för projekt bland föräldralösa barn i Uganda som till följd av aids härjningar befinner sig i en mycket svår situation. Det gäller projekt i Rwanda samt hälsovårds och ungdomssatsningar i Bangladesh, Bolivia och Tanzania. Nu hålls det krismöten i de enskilda organisationerna för att i möjligaste mån lindra de negativa konsekvenser som regeringens och SIDA:s förslag kommer att innebära om dessa genomförs. Vi kristdemokrater anser regeringens förslag i detta avseende vara helt förkastligt och vill satsa 225 miljoner mer än regeringen på detta anslag. Att beröva den del av biståndet som är mest effektiv och där man får ut mest av varje satsad krona, mellan 15 % och 20 %, är för mig obegripligt. Under den förra regeringens tid slog vi fast att biståndet skall vara effektivt och långsiktigt. Vi kristdemokrater säger också ett kraftfullt nej till att biståndsbudgeten skall belastas med ytterligare 300 miljoner per år för att täcka flyktingars asylkostnader; detta trots att flyktingströmmen till Sverige har minskat kraftigt under det senaste året. Någon ökning som står i proportion till de totalt 965 miljoner som regeringen föreslagit för detta ändamål existerar faktiskt inte alls. Enligt OECD:s/DAC:s definitioner och beräkningar av vad som får räknas som bistånd påstod 140-200 miljoner som man skulle behöva för de 7 % flyktingar som då fanns. Utskottet menar att skälet till höjningen nu skulle vara de flyktingar som kom från Ex-Jugoslavien under 1993. Detta kan absolut inte stämma, eftersom det bara är under det första året som sådana flyktingkostnader får avräknas från biståndet. För oss är det fullständigt obegripligt att man nu kan lägga ytterligare 300 miljoner till denna summa. Även i det här fallet får världens fattigaste stå för kostnader som borde bäras av Kulturdepartementet. Här finns pengar som skulle kunna räknas biståndet till godo redan nu, och här ser jag en möjlighet för oss att med alla partier komma överens om att ge de enskilda organisationerna samma summa som de tidigare haft - alltså en höjning med 225 miljoner i förhållande till vad vi har sagt. Detta är en utmaning till moderater och socialdemokrater!

Herr talman! En av de stora frågorna i dagens biståndsdebatt är naturligtvis volymfrågan. Frysningen av biståndet innebär att vi för kommande budgetår inte når upp till enprocentsmålet utan hamnar på 0,87 I februari i år hade vi i samband med den utrikespolitiska debatten här i kammaren också en biståndsdebatt. Redan då fokuserades mycket i debatten just på enprocentsmålet. I morse debatterade vi den ekonomiska politiken. Ingen i denna kammare kan ha något som helst tvivel om det utsatta läge som svensk ekonomi befinner sig i. Vi politiker har inte längre kontroll över landets finanser. Den makten måste vi återta. Gör vi inte det, urholkas och försvagas kronan ytterligare. Vår absolut främsta uppgift nu är att stabilisera landets ekonomi och att återställa förtroendet för den svenska valutan. Biståndet gynnas inte av att vi hårdnackat försvarar enprocentsutbetalningarna, om dessa blir allt mindre värda. De flesta utbetalningarna av svenskt bistånd sker nämligen i annan valuta. Bara den senaste månadens kronfall har urholkat biståndet med mer än 1 miljard. Biståndspolitiker är väl medvetna om att man, när makroekonomiska faktorer befinner sig i obalans, måste genomföra ekonomiska strukturprogram. Det är just det som den socialdemokratiska regeringen nu tvingats till. Att frysa biståndet är naturligtvis inte ett mål i sig. Det är ett medel som, tillsammans med andra besparingar, skall rekonstruera svensk ekonomi. Det är nödvändigt att ha den bilden klar för sig i dagens biståndsdebatt. Vi socialdemokrater har klart och tydligt såväl i propositionen som i betänkandet deklarerat att vår avsikt är att när ekonomin så tillåter åter avsätta 1 % av BNI till internationellt utvecklingsarbete. Svaret till Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och vänstern är: Vi har inte givit upp enprocentsmålet. Jag har sagt förut i denna talarstol, men jag upprepar det i dag, att det är mycket smärtsamt för oss att tillfälligt frångå enprocentsmålet. Det kommer dessutom i en tid när de totala biståndsflödena minskat, samtidigt som behoven av bistånd i de fattigaste länderna ökat. Biståndsklimatet i givarländerna har också hårdnat. I USA deklarerade republikanerna att biståndet drastiskt skall skäras ned. Så mycket väsentligare tycker jag därför att det är att vi i dag diskuterar mål och kvalitet samt biståndets effektivitet i stället för att vi gräver ner oss i en volymdiskussion som just nu inte leder framåt. I betänkandet finns det ändå en samsyn när det gäller det övergripande målet: att biståndet skall vara fattigdomsinriktat. Det är vi alla överens om. Men det finns skiljelinjer i fråga om hur vi skall nå målet. Utskottsmajoriteten betonar att fattigdomsinriktningen skall förstärkas. Det betyder att vi vill satsa ännu mera på Afrika. Det är ju i Afrika söder om Sahara som fattigdomen är mest utbredd. Runt 60 % av människorna där lever i djup fattigdom. Halva befolkningen är analfabeter. 1 av 10 födda barn dör före ett års ålder. Medellivslängden är 51 år. Den ekonomiska tillväxten har under en längre tid varit alltför låg för att kompensera befolkningstillväxten. Trots att det totala nettoresursflödet till u-länderna enligt DAC ökade från 163 miljarder år 1992 till 160 miljarder US-dollar år 1993 erhöll de krisdrabbade och skuldsatta låginkomstländerna endast en försumbar andel av dessa flöden. För dessa länder - de fattiga och mindre kreditvärdiga länderna - ökar behoven av bistånd. I dessa länder lever människor i yttersta osäkerhet. De saknar mat och rent vatten och har inte tillgång till vård och utbildning. Just nu kan vi också se att etniska konflikter fördjupas i Afrika söder om I betänkandet framhålls att bistånd i grunden handlar om människors säkerhet. Människor som lever under fattiga omständigheter lever otryggt och är i större utsträckning offer för maktövergrepp. I fattigdomen har antidemokratiska krafter en grogrund. Det är därför så självklart att biståndet i vid bemärkelse måste gå till att bygga demokratier och till att utrota fattigdomen. Samsynen, att vi bör koncentrera våra insatser på Afrika, gäller dock inte Moderaterna. Jag kan inte på annat sätt tolka att Moderaterna så kraftigt skär i anslagen till Namibia, Moçambique och Zimbabwe. Bertil Persson sade så här: Vi skär i länder där diktatorer sitter i godan ro. Jag vill påminna om, som någon gjorde tidigare, att demokratiska val har hållits i Guinea Bissau och i Moçambique. Jag har mycket svårt att förstå den reservation där moderaterna så kategoriskt uttalar sig om biståndet till Tanzania. Jag vill citera ur den reservationen, där moderaterna säger: "Utskottet föreslår att inga medel anvisas för budgetåret 1995/96 till Tanzania vars fattiga befolkning så hårt har drabbats av en utvecklingsfientlig politik." Men biståndet behövs i Tanzania för att vrida utvecklingen rätt. Biståndet behövs t.ex. som stöd i en omvandling från statligt reglerad ekonomi till marknadsekonomi. Biståndet behövs för att de parastatala företagen skall kunna rekonstrueras och bli konkurrenskraftiga. Biståndet behövs för att människor skall få arbete. I Swedecorps styrelse har jag sett så många exempel på att ett näringslivsinriktat bistånd är absolut nödvändigt i den svåra övergången från planekonomi till marknadsekonomi. Men moderaterna vill straffa i stället för att stödja. Vad är det för människosyn som ligger bakom ett sådant ställningstagande? Det finns en samsyn också när det gäller genderperspektivet, vad kvinnorna betyder för utvecklingen. Det här kommer att utvecklas senare i debatten av Fru talman! Erfarenheter av många års bistånd har lärt oss att biståndet blir mer effektivt om vi koncentrerar våra insatser. Vi kan inte göra allt överallt. Koncentration kräver att vi på sikt inskränker vårt bilaterala bistånd till ett mindre antal mottagarländer. Koncentration kräver att vi från svensk sida agerar för samordning inom de multilaterala organen. Koncentration kräver att vi ser över våra egna myndigheter. Min första biståndsutredning hade som uppgift att se över organisationen av det bilaterala biståndet. Det var för fem år sedan. Vi som deltog i arbetet kunde många gånger konstatera att svenskt bistånd var oklart och luddigt. Mottagarna var förvirrade över det stora antalet myndigheter. Det är glädjande att den socialdemokratiska regeringen så snabbt tog sig an frågan om att se över myndighetsorganisationen. I betänkandet föreslås att SIDA, BITS, SAREC och Swedecorp nu slås samman till en ny, sammanhållen organisation. Moderaterna är emot sammanslagningen, som vi har hört, och varnar för ett stor-SIDA. Vad man vill ha i stället är oklart. Bertil Persson säger att mål och medel skall fastställas av riksdagen, och det är vad som görs och som det naturligtvis kommer att förbli. Den nya myndigheten, som har arbetsnamnet Fenix, kommer att ställas inför stora utmaningar. Att bygga något nytt ur det gamla, något som är mer effektivt, något som är tydligare och som arbetar mer flexibelt - det är utmaningen. Att föra samman all den kompetens som finns inom de olika myndigheterna tror jag kommer att verka befruktande och vitaliserande. Den nya myndigheten kan bli en stimulerande miljö, där det tänks nya tankar kring svenskt bistånd. Jag vill i mitt anförande betona att vi socialdemokrater ser positivt på det arbete som utförs av enskilda organisationer. Vi utskottsledamöter har uppvaktats, som har sagts här tidigare, av ett stort antal frivilligorganisationer, av kyrkorna, av Röda korset och av miljöorganisationer. De är oroliga, eftersom anslaget minskas betydligt. Jag kan förstå den oron, men vill framhålla att det också öppnar sig nya möjligheter för organisationerna att söka anslag. Det är mycket klara skrivningar i betänkandet på den punkten. Vi pekar på den möjlighet som har öppnat sig när Sverige nu har blivit medlem i EU. En betydande del av EU:s bistånd kanaliseras till enskilda organisationer. Vi har redan ett exempel här i Sverige. Den svenska Afghanistankommittén har för sin verksamhet, med uppbyggnad av skolor och hälsocentraler inne i Afghanistan, fått 20 miljoner i bidrag från EU. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern har tagit upp frågan om Världsbanken och kravet på öppenhet. Det är ett krav som vi delar och som vi formulerar i utskottsbetänkandet. Vi förväntar oss en redovisning från regeringen till riksdagen om Bretton Woodsinstitutionerna. Men jag tycker också att vi skall framhålla att Världsbanken i sig - mycket på nordiskt initiativ - driver fram frågorna om kravet på ökad öppenhet. Den nya granskningspanelen är ett sådant exempel.